Fru talman! Kjell-Olof Feldt är som en ruskprick. Det spelar ingen roll hur det stormar och strömmar omkring honom, han står där rödfärgad och grann och låter sig inte påverkas i sina ljusa bedömningar av framtiden. Nyligen myste han belåtet med anledning av OECD:s Sverigerapport, som tagits fram i nära samråd med finansdepartementet. Tolkningen på andra håll var mindre uppskattande. Jag såg i Financial Times en rubrik på första sidan: OECD varnar för svensk devalvering. Inne i texten var nästa rubrik: Inflationen förblir Sveriges stora problem. Med anledning av finansministerns anförande i dag känner jag ett behov av att ställa några frågor. Kjell-Olof Feldt berörde bara i förbigående inflationen. Det här är en fråga jag ställt tidigare och den är enkel att besvara — ja eller nej: Tror Kjell-Olof Feldt fortfarande att prisstegringen i år stannar vid 3 90? Finansutskottet tror det inte, ingen annan heller. Håller finansministern fast vid att bytesbalansen förblir i stort sett i jämvikt i år? Hur ser Kjell-Olof Feldt på sin utfästelse att inte låna mer utomlands? I början av året satt finansministern på affischtavlor varifrån han såg ned på svenska folket och förklarade att nu gör Sverige rätt för sig gentemot andra länder. Hur stämmer det med att man har lånat 12 miljarder och har aktuella planer på att låna ännu mycket mer? Med anledning av finansministerns avslutning: Hur kan han tro att lönekostnaderna i år skall stanna i närheten av 5 96, när utfallet på statens eget område är 6 90 plus ett nästan lika stort överhäng till början av nästa år och när lönestegringen ute på företagen är mycket snabb? Varje gång jag debatterat med Kjell-Olof Feldt i år har jag frågat: Var tänker regeringen spara? Kjell-Olof Feldt kände ett behov av att lägga till en avslutning på sitt anförande för att åtminstone beröra detta i dag. Men det var ändå inte ett svar på frågan, för era egna kalkyler säger att ni behöver budgetförstärkningar på mellan 15 och 40 miljarder nästa treårsperiod. Finansutskottet har ställt sig bakom den lägre siffran. Vi moderater pressas alltid på uppgifter om var vi vill dra ned någonstans. Det är bra, väljarna behöver besked. Men det är ännu större krav på regeringen att lämna sådana besked. Den vill över huvud taget inte uttala sig om hur man tänker klara hem de minst 15 miljarderna under nästa mandatperiod. Vilka statliga åtaganden tänker ni skära bort? Är orsaken till att ni inte vill svara att ni inte hunnit göra upp med vpk ännu?

Fru talman! Det lät nära nog patetiskt när finansministern nyss stod här och sade: Ge oss ytterligare tre år av tillväxt. Ja, det är naturligtvis en from önskan. Det är dock så att vårt land med det exportberoende vi har är i avgörande mån beroende av den internationella utvecklingen. Det ärt.o.m. sannolikt att vi får konjunkturväxlingar även i fortsättningen och att vi kan möta en ny lågkonjunktur, kanske redan nästa år. Vilken beredskap har då regeringen och socialdemokratin att möta de påfrestningar som kommer? Bokslutet efter de tre år ni har haft i regeringsställning är faktiskt inte mycket att skryta med. Inflationsmålen har spräckts gång på gång, sysselsättningen är sämre än när ni tillträdde om man ser till den del av arbetskraften som finns utanför den reguljära marknaden. Bytesbalansen är nu på väg raskt utför igen. Enligt era prognoser skulle vi hamna på minus 3 miljarder kronor. Vi vet att vi redan är på 10 miljarder kronor. Statsskulden har nära nog fördubblats, och det är intressant att märka att finansministern inte längre skyller på andra, dvs. på de borgerliga regeringarna, som det hette förut. Det är helt enkelt så att den förskräckliga tillväxt i statsskuld som vi har kunnat registrera, 560 miljarder kronor — det är en gigantisk summa — beror på att regeringen inte ens under de två högkonjunkturår vi har upplevt har haft förmåga att samla sig till konkreta åtgärder för att begränsa kostnaderna, begränsa utgifterna och få balans i ekonomin. Sedan till vårt budgetalternativ. Jag ber finansministern att litet mera seriöst titta på vårt förslag. Vi har faktiskt ett budgetalternativ som fortfarande håller och som jämfört med regeringens innebär besparingar i storleksordningen 9—-10 miljarder kronor. Men finansministern säger här att slopandet av moms skulle kosta 10 miljarder kronor, trots att jag sade att det finns mycket som talar för att man skall lätta beskattningen på vissa baslivsmedel och göra det genom en differentiering av momsen. Man får faktiskt ta ansvaret för att höja momsen på sådana artiklar som inte är så angelägna ur hushållens synpunkt. Det är på det sättet man skulle behöva lägga om beskattningen av konsumtionen. Men om finansministern använder argumenten på det sätt som han gör, förstår jag att han kommer till den slutsats om centerns budgetalternativ som han har gjort här.

Fru talman! Finansministern fortsätter att sprida ett antal socialdemokratiska myter som man brukar sammanfatta under rubriken den tredje vägen. Låt mig börja med bytesbalansen. Finansministern sade i finansdebatten att de senaste kalkylerna tyder på att vi i år inte behöver räkna med något som helst underskott i bytesbalansen. Vi kan konstatera att de första fyra månaderna 1985 har lett till ett underskott på 10 miljarder kronor. Då är det inte så konstigt att valuta har runnit ut ur landet. Vi har helt enkelt köpt mera från utlandet än vad vi kunnat sälja till utlandet. Det är det som är förklaringen till valutautflödet. Pratet om valutaspekulation är bara ett försök till bortförklaring. Det är klart att om vi har ett stort underskott i bytesbalansen, leder det till att pengar går ur landet. Det väsentliga måste naturligtvis då vara att se till att vi kommer ifrån underskottet i bytesbalansen. På den punkten kan man verkligen inte säga att vi är på rätt väg. Sedan upprepar finansministern vad han har sagt många gånger, nämligen att det är något unikt med Sverige och att vi har lyckats nedbringa inflation och arbetslöshet samtidigt. Men, Kjell-Olof Feldt, detta är vad som sker överallt i världen. Vad var det som hände 1984 i Förenta Staterna? Man kan tycka vad man vill om president Reagans politik i övrigt, men nog var den framgångsrik när det gällde att pressa ned inflation och arbetslöshet samtidigt. Frågan är sedan: Har den svenska regeringens inflationsbekämpning varit framgångsrik? Förra året sade man: Vi skall klara 4 90 inflation. Det blev 890, dvs. den näst högsta i år bland industriländerna i Europa. I år har man sagt att det skall bli 3 96, och man har kört fram med ett prisstopp. Målet har redan överskridits. Sannolikt kommer inflationen att bli mer än dubbelt så hög. Detta kan väl inte i någon rimlig mening beskrivas som en framgångsrik inflationsbekämpning. När det sedan gäller besparingsarbetet och budgetunderskottet har Kjell-Olof Feldt gett ett besked i dag. Man skall skjuta på statsutgifter om sammanlagt 3 miljarder kronor. Detta är naturligtvis inte några besparingar, men det är möjligen lovvärt i sig. Men vad är det för utgifter man skall skjuta på? Det kan inte gärna vara statstjänstemännens löner. Det skulle inte muntra upp TCO-S. Vad är det? Är det pensioner, u-hjälp, barnbidrag eller driftsbidrag till SJ? Riksdagen måste ha rätt att få ett besked om vad det är för statsutgifter — som vi senare i kväll kommer att ta in i statsbudgeten — Kjell-Olof Feldt tänker senarelägga för att tillfälligt förbättra budgetunderskottsproblematiken. När det gäller att ge besked om vilka bestående besparingar som den socialdemokratiska regeringen planerar är man märkvärdigt tyst. Jag vill upprepa den fråga som ställts otaliga gånger: Vad tänker ni göra på lång sikt för att klara budgetunderskottet? Låt mig, fru talman, bara till sist med anledning av finansministerns fråga säga att vi i går i debatten om kommunernas ekonomi visade att det med vårt budgetalternativ är möjligt med en volymökning på några tiondels procent, som just skulle användas för att ge ett eget rum åt människor i sjukoch åldringsvården.

Fru talman! När det gäller den fråga som sist berördes i det förra anförandet — det gällde det uppskov med vissa statsutgifter som regeringen vill ha — vill jag erinra om att vi från vpk:s sida bestämt har motsatt oss denna nyordning. Vi anser det orimligt att regeringen själv skall kunna avgöra frågan om ett sådant uppskov. Om riksdagen har beslutat om vissa utgifter, förutsätter naturligtvis också riksdagen att besluten genomförs i normal ordning under året. Jag vill bestämt hävda att den nya regel som nu införs icke står i överensstämmelse med grundlagens anda. Jag beklagar att de borgerliga partierna i finansutskottet inte har kunnat ansluta sig till vår kritiska ståndpunkt. Då hade vi på den här punkten tillsammans kunnat bli en majoritet mot regeringens förslag. Det ville de borgerliga, som sagt var, inte göra, trots att de här hade chansen. När det gäller den överenskommelse som träffats mellan den socialdemokratiska regeringen och vpk vill jag säga att jag med tillfredsställelse noterar de preciseringar som finansministern har gjort i sitt anförande. För oss har det i frågan om bilaccisen varit väsentligt att vi har fått denna precisering av sambandet i tiden mellan en kommande nedsättning av bilaccisen och de miljörenare bilarna. Här har riksdagen under de senaste veckorna fattat flera beslut som innebär att vi kommer snabbare fram emot en bättre miljörening än vad som såg ut att bli fallet för bara några månader sedan. Detta är alltså tillfredsställande. Jag ställde i mitt första anförande en fråga om finansministerns och regeringens inställning till räntepolitiken. Är målet en låg ränta eller en hög ränta? Jag tror att detta är en väsentlig fråga. Man får lätt av vad som hänt under de senaste åren — och särskilt, tycker jag, av riksbankens agerande — intrycket att en övergång har skett till någon sorts teori om att räntan inte skall vara så låg som möjligt utan att den bör hållas relativt hög. Vi tror att detta är en osund och oriktig politik. Jag vill gärna höra regeringens uppfattning om detta: När kan vi räkna med en räntesäkning? Den frågan vill naturligtvis finansministern inte svara på, men den fråga han borde kunna ge besked om gäller regeringens intentioner att så snart det blir möjligt se till att vi får en sänkning av det höga diskontot.

Fru talman! Lars Tobisson har länge sysslat med att förtala Sverige och svensk ekonomi. Han gav ytterligare ett exempel på detta, när han genom att citera en rubrik i en utländsk tidning mer eller mindre ville skapa ett intryck av att man inom OECD anser att en svensk devalvering är oundviklig. Varför inte citera ur rapporten, om man vill ge en rättvisande beskrivning av vad denna organisation anser? Av rapporten framgår alldeles uppenbart att OECD inte väntar sig någon devalvering av den svenska kronan. Det vore det sista denna organisation kunde komma på idén att uttala. Det borde t.o.m. Lars Tobisson begripa i stället för att försöka inbilla folk att OECD vill ta sådana ord i sin mun. Men, som sagt, det är typiskt för den förtalskampanj som moderaterna sysslar med. Sedan må det kosta landet miljarder kronor, som rinner ut. Det bryr moderaterna sig inte om. Makten är viktigare än landets intressen. Jag har åtskilliga gånger beträffande inflationen i år förklarat att regeringens inflationsmål genombröts redan i maj månad såsom ett resultat av de faktorer som jag redogjorde för i mitt anförande. Det är oerhört svårt att göra någon prognos för utvecklingen i ett läge, där osäkerheten om dollarkursens utveckling är oerhört stor, där också andra valutor är ganska rörliga och där vi fortfarande har en alltför hög räntenivå, som — och det skall jag svara C. H. Hermansson på om en stund — vi naturligtvis på alla sätt kommer att inrikta den ekonomiska politiken på att sänka. Lars Tobisson frågade: Hur skall ni minska budgetunderskottet med 15 miljarder kronor under nästa mandatperiod? Mitt svar är att vi har minskat budgetunderskottet med 25 miljarder under denna mandatperiod. Med samma metoder skall det gå att minska budgetunderskottet även fortsättningsvis. Jag ställde en liten fråga till Lars Tobisson. Hade jag hört rätt? Var det slut med systemskiftet? Skulle det inte bli något sådant? Men vart tar då den moderata politiken vägen? Jag måste utfärda en liten varning till moderata samlingspartiet: sjunk inte ned i det allmänna moras där folkpartiet och centern befinner sig. Det skulle för moderaternas egen framtid vara ödesdigert. Till Nils Åsling vill jag säga att det gör ett parodiskt intryck på åhörarna, när samma verklighet beskrivs på ett så diametralt olika sätt i anförande efter anförande. Men jag måste ändå notera hur Nils Åsling byter argumentationsteknik. När han inte kommer fram med en svart pensel, tar han en annan. Hittills har han alltid sagt att sysselsättningen inte har ökat på den reguljära arbetsmarknaden. Nu har den ökat med 75 000 personer. Då säger Nils Åsling att felet är att sysselsättningen inte har ökat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det blir mer och mer parodiskt ju längre Nils Åsling håller på. Nils Åsling påstår också att inflationsmålet är överskridet. Ja, men sanningen är att inflationen i Sverige minskar. Det är ju själva poängen, om man ser till resultatet av politiken. Det besked som Nils Åsling gav om hur man skall hantera frågan om matmomsen är ganska typisk centerpolitik. Jag är övertygad om att centern under hela valrörelsen kommer att tala om att centern minsann vill avskaffa momsen på mat. Men med mycket små bokstäver talar man om att detta betyder att folk i stället måste betala desto mera för kläder, skor, bostäder och annat, som man behöver skaffa sig. Det säger centern inte många ord om. Men under LRF:s banér och till ljudet av tuffande traktorer kommer ni att tala om att det skall bli skattesänkta matpriser. Men vi blir väl, hoppas jag, två om den saken ute på valfältet så småningom. Sedan kunde kanske Nils Åsling kasta litet ljus över centerns konkreta politik när det gäller sjukförsäkringen. Jag tror att det skulle intressera fler än mig. Om det nu är så, vilket Nils Åsling ofta hävdar, att den dåliga utvecklingen under den borgerliga regeringsperioden bara berodde på otur, medan den framgångsrika utvecklingen under vår period berott på att vi har haft tur, bör då inte svenska folket välja det parti som har turen med sig? Är inte det en rimlig slutsats, Nils Åsling? Till Björn Molin vill jag säga att jag inte förstod vad han sade när han hävdade att det är bara tomt prat att vi skulle ha haft ett spekulativt kapitalutflöde. Såvitt jag förstår är alla, inkl. ekonomer och näringslivsföreträdare, ense om att det fanns ett sådant utflöde i början av maj månad. Däremot har varken jag eller någon annan försökt förklara bort det tidigare utflödet. Jag sade i mitt anförande att vi har haft ett underskott i bytesbalansen på 9 miljarder de första månaderna, vilket förklarar utflödet, och det var därför vi ingrep. Dessutom måste Björn Molin vara ännu sämre informerad om läget ute i världen än han är om läget i Sverige, när han påstår att arbetslöshet och inflation pressas ner överallt i världen. Såvitt jag vet är det bara ett enda land där det hävdas att så sker, och det är i USA. I alla andra länder ökar arbetslösheten utan att inflationen minskar. I Storbritannien, som för bara några månader sedan var högsta föredöme för Lars Tobisson och andra moderater, ökar arbetslösheten och inflationen samtidigt som också budgetunderskottet går upp. Det intressanta är att fru Thatcher för precis den politik som är i varje fall förstadierna i det moderata systemskiftet. Inom EG-området i dess helhet är arbetslösheten nu uppe i 11 96. Den ökade från 8 å 9 I i fjol till 11 90 i år. Det är en tragisk och katastrofal utveckling, och jag trodde att det hade nått fram även till finansutskottets vice ordförande vad som håller på att ske ute i världen. Rekommenderar han sitt parti en politik utifrån föreställningen att det som nu sker i Västeuropa är någonting riktigt och bra, förstår jag att det går illa för folkpartiet. Så till frågan om vad det skjuts på. Jag sade i mitt anförande att det är transfereringar till näringslivet och inköp av material och utrustning som vi avser att skjuta på. Jag har också sagt att sker det därmed några avvikelser från de anslagsbeslut som riksdagen har fattat, kommer det att underställas och redovisas för riksdagen. De borgerliga partierna har under den här debatten på ett för mig förvånande sätt visat missnöje över att de inte fått vara med kommunisterna och förhandla med regeringen och socialdemokraterna om propositionen. Det är första gången jag har hört att man avundas C.-H. Hermansson hans position i svensk politik. Det kan möjligen bero på att ni har uppträtt konsekvent under tre år på det sättet att ni på varje punkt har sagt att ni vill genomföra en diametralt motsatt politik, medan vpk ändå i ett antal avseenden har ställt upp för den ekonomiska politik vi har fört. Det har sagts att vi sitter i kommunistburen. Skälet till att ni är så missnöjda i dag är att det stöd ni hade räknat med från vpk har vi snuvat er på. Ni är maktlösa, och ni skall vara maktlösa i opposition, under varje annan förutsättning än att ni får stöd av vpk. Så vem är det som sitter i kommunistburen? Om man skall genomföra någon politik, är det väli så fall den borgerliga oppositionen. Ni får väl se vad ni kan göra i valet åt den saken. Jag vill slutligen säga till C.-H. Hermansson att givetvis är målsättningen för räntepolitiken att hålla en så låg ränta som över huvud taget går att göra. Men jag har många gånger haft anledning att säga, inte minst till mina egna partivänner, att så länge vi har ett stort budgetunderskott kommer vi också att behöva ha en ganska hög ränta. En del av kostnaden för budgetunderskottet är en hög ränta. Att räntan har drivits upp till den nivå den har i dag är dock icke ett uttryck för att budgetläget har försämrats utan för andra faktorer, och jag delar C.-H. Hermanssons mening att vi inte har klart grepp om vad som har hänt. Därför kommer vi att utreda orsakerna till det kapitalutflöde vi har haft och till den oro vi har haft på valutamarknaden den senaste tiden, ett utredningsuppdrag som kommer att lämnas till statssekreteraren Erik Åsbrink. Vi har naturligtvis ingen anledning att falla till föga för ett näringsliv som klagar högljutt över de likviditetsindragningar som görs — om detta näringsliv samtidigt har så mycket pengar att det kan göra direkta ränteförluster på valutaspekulation. Vi har i stället anledning att se över hur kreditpolitik och annan politik förs — med utgångspunkt i den grundläggande målsättningen att få ned räntenivån och därmed inflationsoch budgetunderskott.

Fru talman! Nej, finansministern, vi avundas inte regeringen att den förhandlar med kommunister, men vi förvånas över med vilken tillfredsställelse som socialdemokratiska företrädare har gått och satt sig i kommunistburen. Först några ord om vad socialdemokraterna brukar kalla moderat systemskifte. Det är inget ord vi använder. Vad vi vill åstadkomma är systemförändringar! Det är inte vi som vill byta system, det är ni som inför fondsocialism som är inne på den kursen. Vi vill tvärtom återupprätta den marknadsekonomiska modell som har gett Sverige dess välstånd. Det betyder att nuvarande ordning behöver ändras men inte bytas ut. Ett radikalt systemskifte till fondsocialism — det är någonting som ni socialdemokrater står för. Kjell-Olof Feldt anklagade oss för att vilja skapa arbetslöshet. Socialdemokrater brukar säga att kampen mot arbetslösheten är viktigast av allt. Men varför har då arbetslösheten stigit i Sverige trots konjunkturuppgången? Varför är arbetslösheten högre i socialistiskt styrda länder än i konservativt ledda? I praktiken ägnar ni mer energi åt att dölja arbetslösheten än åt att bekämpa den. Finansministern förklarade i sitt anförande att det inte blir någon ny devalvering därför att den förra lyckades så bra. Jag kommer till samma slutsats: Det blir ingen ny devalvering — men därför att den förra inte lyckades! Det enda den lyckades med var att skjuta problemen på framtiden och förvärra dem. Det utflöde av valutor som utlöste krispaketet berodde inte på några omfattande kapitaltransaktioner, som kan behöva utredas, utan på helt vanliga bytesbalansbetalningar. Det har bl.a. chefen för riksbankens utrikesavdelning nyligen klargjort i en artikel i Dagens Nyheter. Det krävs en stramare budgetpolitik för att minska ränteskillnaderna i förhållande till utlandet. Det förhållandet att vi har den högsta räntan bland jämförbara industriländer är ett tydligt tecken på den obalans som finns mellan finansoch penningspolitik, och vi har länge förespråkat en politik som innebär finanspolitiska åtstramningar medan tid är. Ingen ekonomi klarar i längden de påfrestningar som vårt stora budgetunderskott innebär. Det är därför nödvändigt att spara i statens utgifter, och regeringens krispaket är en bekräftelse på att vi har haft rätt i våra varningar. Finansministern gav till sist ett slags svar på min fråga, som dock mest gick ut på att berätta vad som har skett i det förgångna. Det är inte det jag syftar på. Det sägs nu att det skall göras extra budgetförstärkningar på 15 miljarder kronor. Det har också sagts att dessa i alldeles övervägande grad bör ske genom utgiftsnedskärningar. I vilka utgiftsprogram skall de nedskärningarna ske, finansministern?
Fru talman! Finansministern säger att den socialdemokratiska regeringen har turen med sig. Han vädjar till svenska folket att köpa en lott på den socialdemokratiska regeringen. Men jag vill varna svenska folket för att risken är stor att det är en nitlott! Låt mig ta ett enda exempel: Den högränta vi nu har, som drabbar villaägare, företagare, ja, hela svenska folket, hårt och kännbart, är alldeles uppenbart ett bevis för att socialdemokratin har misslyckats med sin finanspolitik. Det har för övrigt bekräftats av en av riksbankschefens närmaste män i en artikel i Dagens Nyheter häromdagen att om man hade haft en finanspolitik av det slag som vi förordar hade den här räntehöjningen kunnat undvikas. Det bör vara en tankeställare för svenska folket. Beträffande matmomsen kan jag försäkra Kjell-Olof Feldt att jag inte tänker tiga om på vilket sätt vi skulle finansiera den om vi hade majoritet för detta förslag, nämligen genom en differentiering, dvs. att göra en avvägning av vad som är nödvändigt och angeläget när det gäller familjernas konsumtion och att därefter även göra en avvägning av beskattningen. Den höga beskattning vi i dag har på vissa baslivsmedel är nämligen inte rättfärdig, och den skapar problem för familjer, och den skapar problem även näringsfysiologiskt — det kan vi vara förvissade om. Även om vi inte nu aktualiserar några besparingar när det gäller sjukförsäkringen har vi full täckning för vårt budgetalternativ. Jag har i min hand ett dokument från riksdagens finansutskott, och jag har inte någon anledning att tvivla på kansliets objektivitet när det gäller att värdera budgetalternativ. Av detta dokument framgår att vårt alternativ, om man räknar på ett bestående saldo i besparingarna på ca 6 miljarder, har förbättrats jämfört med regeringens alternativ, eftersom t.ex. skatterabatten har försämrat regeringens budget med ett par miljarder. Även schablonavdrag och andra saker har i realiteten i hög grad förbättrat centerns budgetalternativ, och inte, som Kjell-Olof Feldt vill göra gällande, försämrat det. När Kjell-Olof Feldt anklagar oppositionen för att inte vara överens är det intressant att notera att vi har lagt fram ett konkret alternativ när det gäller de allmänna ekonomiska riktlinjerna. Men vad blir det av koalitionen mellan vpk och socialdemokraterna? I höstas blev det en chockhöjning av bensinen, som drabbade pendlare och glesbygdsbor. I dag blev det en höjning av bilaccisen — visserligen inte så stor som Kjell-Olof Feldt ville, men den utgör ändå en avsevärd börda för bilismen här i landet. Vad leder koalitionen mellan vpk och socialdemokraterna till i perspektivets förlängning? Vi vet inte. Vad har ni t.ex. i beredskap inför hösten?

Fru talman! På en punkt skall jag ge finansministern rätt, nämligen att den här OECD-rapporten verkligen inte är något underlag när det gäller att förutse en svensk devalvering. Jag tycker att vi gemensamt kan ge omvärlden beskedet att det inte blir någon devalvering. För övrigt är OECD-rapporten inte någon upplyftande läsning för finansministern. Av tabellen på s. 21 framgår att Sverige såväl 1983 som 1984 hade den högsta inflationen av de industriländer som finns med i tabellen. Vår inflation har år efter år legat dubbelt så högt som genomsnittet för OECD, och OECD förutsätter att detsamma kommer att inträffa 1985. När finansministern försöker ge intryck av att den socialdemokratiska regeringen bedriver en framgångsrik inflationsbekämpning stämmer inte detta med verkligheten. Ännu i finansdebatten den 27 februari hävdade Kjell-Olof Feldt att man hade goda möjligheter att nå 3 26 inflation och att inflationen i år i varje fall skulle halveras jämfört med föregående år. Sedan sade Kjell-Olof Feldt i direkt polemik till Lars Tobisson och mig att våra påståenden om en högre inflationstakt var kopplade till dollarkursen och att det skulle bli mycket pinsamt för Tobisson och Molin om dollarkursen börjar falla. Men den som det har blivit pinsamt för är väl finansministern, vars inflationsprognos nu har rivits sönder av verkligheten långt snabbare än någon hade väntat. När socialdemokraterna försöker beskriva vårt budgetalternativ som ohållbart gör man en serie tricks. Man räknar in en kostnad på 1 miljard för skolstart vid sex års ålder, trots att den här skolstarten inte alls skall ske under nästa budgetår. Man har räknat 2 miljarder ytterligare i kostnader för vår familjepolitiska reform genom att inte räkna in en del av vår finansiering. Man räknar med en kostnad på 2 miljarder för inflationsskyddet i skattesystemet utan att samtidigt ta hänsyn till att vi har sagt nej dels till det höjda schablonavdraget, dels till skatterabatten. Skatterabatten är för övrigt på många sätt ett jippo. Den var ju till för att ge människor reallönehöjningar, men den var samtidigt ofinansierad. Det är alltså fråga om en tillfällig skattelättnad nu i sommar, som med nödvändighet kommer att ersättas av en permanent skattehöjning från nyår när inflationsskyddet upphör. Och sannolikt blir ytterligare skattehöjningar från nyår nödvändiga för att klara budgetunderskottet. Man behöver bara tänka på pensionärerna, som ju dels har gått miste om en del av sin automatiska priskompensation under denna period, dels inte får del av skatterabatten men däremot kommer att få vara med och betala sin del av den i form av skattehöjningar i framtiden. Jag tycker att skatterabatten är ett i alla avseenden misslyckat valjippo. Fru talman! Låt mig till sist bara säga att vi inte söker stöd från vpk av det enkla skälet att vi inte har någonting gemensamt med vpk när det gäller den ekonomiska politiken. I detta avseende är det tydligen en viktig skillnad mellan oss och socialdemokraterna.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag tror att de flesta människor inte betraktar en skatterabatt om 600 kr. som ett jippo utan som ett värdefullt bidrag till att i alla fall söka motverka de kraftiga prisstegringar som vi har här i landet och som drabbar de flesta familjer oerhört hårt. Vpk har ju under många år drivit kravet på att just höjningen av priserna på livsmedel skulle motverkas genom att man tar bort momsen på mat. Vi har med intresse noterat den starka uppslutning som finns bland svenska folket för detta krav. Enligt gjorda opinionsundersökningar stöder inte mindre än 87 Zo av allmänheten kravet, och en överväldigande majoritet i alla partier. Vi har med intresse noterat det stöd vi har fått från LRF under det senaste året. Vi noterar också med intresse att centerpartiet nu säger sig vara anhängare i princip av en differentierad moms på livsmedel, dvs. det krav som vi så länge har drivit. Det har talats mycket om koalitioner i dag. Vi har ingenting emot att ingå i en koalition tillsammans med centerpartiet för att ta bort momsen på baslivsmedel, och vi är beredda att göra det i dag, omedelbart. Vi har ett yrkande som snart kommer upp till votering, som det går mycket bra för centerpartiet att rösta på, liksom för alla andra riksdagsledamöter som sitter här och som bör känna det starka kravet från deras väljare att göra någonting åt de höga matpriserna. Förra veckan hade vi ingenting emot att gå i koalition med samtliga borgerliga partier emot regeringen och kräva att man också skulle använda sig av ekonomiska medel för att uppmuntra övergången till blyfri bensin exempelvis. Jag märkte inget motstånd från de borgerliga partierna mot den koalitionen. I dag kan vi notera att vi tillsammans med socialdemokraterna kan genomföra förändringar i det krispaket som regeringen har lagt fram, som innebär att det får en bättre fördelningspolitisk profil än det hade från början. Vi tar med glädje den möjligheten. Vi ser nämligen två uppgifter för vårt parti här i riksdagen. Den ena är naturligtvis att driva agitation för våra politiskt-ideologiska krav. Det gör alla partier — vi har alla vår uppfattning om hur samhället bör se ut och vara beskaffat. Men vi vill också åstadkomma goda resultat för majoriteten av det svenska folket, och det är utifrån detta vi tar ställning till de konkreta förslagen.

Fru talman! Jag vill först be kammaren om tillgift för mina skrala röstresurser denna dag — jag har inte tur alla gånger. Till Lars Tobisson vill jag först säga: Moderaterna vill alltså inte ha något systemskifte — man vill ha en systemförändring. Men det är kanske inte så viktigt vad man kallar det — frågan är vad det innebär. Jag har framför mig moderata samlingspartiets partimotion om den ekonomiska politiken från januari. Under rubriken Det moderata alternativet — En fri ekonomi säger man: ”Vår politik syftar till att på alla områden förstärka marknadsekonomin. --- Därför är det nödvändigt att minska den offentliga sektorn på alla nivåer.

Ett exempel några rader längre ner: ”Fria marknader är det bästa sättet att ——— fördela knappa resurser Fria marknader skall fördela tillgång till sjukvård och utbildning — så kan detta tolkas, och så har det otvivelaktigt tolkats av Lars Tobisson själv i debatter som jag har haft med honom, och så tolkas det ute bland folk. Det spelar ingen roll vad detta kallas — katten är i detta fall ändå lika grå. Till Björn Molin och Nils Åsling vill jag säga: I det budgetalternativ som vi räknar med har vi tagit hänsyn till att ni vill höja skatten för landets löntagare både i år och nästa år. Det är bara det att jag har varit välvillig nog att i centerns alternativ inte räkna in de 7 miljarder som försvinner, om vi lägger om uppbörden på det sätt som centern kräver. Då skulle det se ännu värre ut. Oberoende av hur många miljoner hit eller dit man kan säga att era alternativ slutar på är det avgörande: när vi lägger samman dessa tre partiers politik stämmer de nästan inte överens på en enda punkt. Och jag har över huvud taget inte fått besked i något avseende beträffande vilka vägar som ni skall välja på alla de olika punkter där ni har olika inriktning i grundläggande budgetpolitiska frågor. Jag noterar också att Nils Åsling numera iakttar en — jag antar ur partiets synvinkel klädsam — tystnad när det gäller sjukförsäkringen och inte har något mer att säga om den. Jag vill sluta den här debatten med några reflexioner om inflationen och den offentliga sektorn. Huvudtemat i den borgerliga argumentationen är ju att grundfelet med Sverige är att vi har för stor offentlig sektor, att vi måste minska budgetunderskottet och att vi skall göra detta för att knäcka inflationen. Men jag har aldrig sett någon analys av hur det skall gå till. Tittar vi på vad som händer i Sverige med de offentliga utgifterna och med budgetunderskottet ser vi följande. Under perioden 1976-1982 växte de offentliga utgifterna medi genomsnitt 6 Ze per år. År 1983 ökade de med 2 Zo. I fjol sjönk de — för första gången i modern tid — med 0,5 96. Den som tror att minskade offentliga utgifter minskar inflationen borde alltså ha ganska stor förtröstan — för det är vad som håller på att ske. Vi vet vad som hände med budgetunderskottet under de borgerliga åren, då det mer eller mindre exploderade och nådde upp till nivån 13 76 av BNP. Sedan har det sjunkit till 7 96, och den offentliga sektorns underskott har halverats. Den som tror att det är underskotten i den offentliga sektorn som måste minskas för att inflationen skall gå ned bör alltså kunna hysa en viss förtröstan — för detta är vad som sker. Tittar man på finanspolitikens samhällsekonomiska effekter, som vi beräknar dem i nationalbudgeten, ser man under den här konjunkturuppgången en minskning av den totala efterfrågan i Sverige motsvarande 2 90 av BNP. Det är en mycket kraftig omläggning av budgetpolitiken i åtstramande riktning. Den som tror att en restriktiv budgetpolitik och finanspolitik leder till lägre inflation kan alltså hysa gott hopp om en nedgång av prisstegringarna. Sedan har vi monetaristerna, som säger att det är likviditeten som styr inflationen. Ja, under det senaste borgerliga regeringsåret ökade penningmängden med 15 9. I år ökar den med ungefär 4 20. Sedelpressarna rullar alltså bara med en tredjedel av den hastighet de hade för tre år sedan. Även de som har monetaristiska böjelser borde således kunna säga sig att vi är på rätt väg när det gäller att ta ned inflationen. Vad återstår då av den borgerliga agitationen? Om vi har ett budgetunderskott som minskar kraftigt, om de offentliga utgifterna sjunker realt sett, om de realekonomiska effekterna av finanspolitiken är kontraktiva, dvs. åtstramande, och om underskottet inte spär på likviditeten, på vilket sakligt underlag grundar man då påståendena om att det är en för svag budgetpolitik som ligger bakom inflationen? Det är helt enkelt så, att man inte har något sådant underlag. Angreppen mot den offentliga sektorn gör man i huvudsak av andra skäl. Inte är det av omsorg om penningvärdet utan av ideologiska skäl som man vill begränsa den offentliga verksamheten. Men kvar står att inflationen är och förblir ett problem i Sverige, men inte på grund av att vi för en alltför slapp finanspolitik, även om den har sina effekter på räntan genom att underskottet fortfarande är stort. Vad det i stället är som gör att vi kan ta ned inflationen, det vill jag återigen understryka, är nämligen att vi i vår kamp mot inflationen har lagt den största tyngden på att få till stånd en inkomstbildning, en fördelningspolitik och en styrning av vinster samt i vissa lägen en kontroll av prisbildningen. Hela det området av inflationsbekämpningen är sorgligt försummat i både borgerligt tänkande och borgerlig agitation. Kvar står en ganska cynisk spekulation om, att om man skrämmer fackföreningsrörelsen med hög arbetslöshet, då ger den vika och accepterar låga lönehöjningar. Erfarenheten från den typen av operationer visar att priset man måste betala för att hotet skall fungera också är att ”släppa igenom” en hög arbetslöshet, ta stora förluster i form av minskad produktion och förlorad välfärd. Det är därför som vi kommer att stå fast vid det grundläggande målet i vår politik: att minska både inflationen och arbetslösheten, även med de svårigheter det innebär och som gör att vi då och då måste återkomma till riksdagen med s.k. krispaket för att hålla fordonet på rätt väg. Det är för att fortsätta på den rätta vägen som vi kommer att begära väljarnas förtroende i höst.

Fru talman! I kväll reser vi ledamöter hem till den svenska sommaren. För många familjer kommer den här sommaren kanske att bli minnesvärd som den sista sommaren i det egna huset. I flera år har marginalerna nu krymt. Avdragsbegränsningen, höjda taxeringsvärden, höjda oljeoch elskatter, krympande reallöner och — som kronan på verket — räntechocken har gjort sitt. Och vill det sig illa, väntar också en fastighetsskatt efter valet. Räntechocken kom ovanpå flera hårda år, där reallönerna har sjunkit och skattehöjningarna duggat som ett sommarregn. Redan före dagens beslut hade socialdemokraterna hunnit införa 76 nya skatter den här mandatperioden. De motsvaras av 8 500 kr. i skattehöjning för de svenska hushållen. Men det har naturligtvis skett bra saker också under dessa år. Vi har haft en högkonjunktur, devalveringarna på sammanlagt 26 26 och en mycket hög dollarkurs gav oss under en tid stora framgångar på exportmarknaden och vi nådde förra året jämvikt i bytesbalansen. Det skall erkännas att regeringen ibland har varit framgångsrik i budgetmanglingen. Ett antal av de besparingsförslag vi moderater lagt fram — och blivit vederbörligen utskällda för — har regeringen något senare gjort till sina och genomfört. Jag vill gärna säga att det var bra för landets ekonomi att socialdemokraterna så snabbt och resolut svek några av sina mest vidlyftiga vallöften, främst det till pensionärerna. Bara på det vallöftets svikande tjänade statskassan 4 miljarder kronor om året, dvs. att varje pensionär har tillskjutit mellan 1 200 och 4 000 kr. per år. 1982 begärde socialdemokratin väljarnas förtroende för ”den tredje vägens politik”. Denna helt unika strategi skulle, sade man, såsom både oprövad och djärv förena strävandena att ge Sverige låg inflation och att ge oss låg arbetslöshet. Om den lyckades hade vi förenat det bästa från två skilda världar. Den tredje vägens politik beskrevs före valet 1982 av Kjell-Olof Feldt, som nyss — ehuru något skrovlig i rösten — talade här, i det socialdemokratiska krisprogrammet, en liten skrift kallad ”Ett handfast och konkret program”. Jag tror att kammaren kan ha viss glädje av att höra vad Kjell-Olof Feldt då skrev: ”Den här kombinationen av revalveringar och sänkt ränta kan tillsammans med de låga löneavtalen ge den avgörande effekten på Sveriges kostnadsoch prisläge. Räntesänkningen verkar dämpande på prisutvecklingen samtidigt som den stimulerar investeringsutvecklingen.” Receptet var alltså revalveringar, räntesänkningar och låga löneavtal. Vi har nu facit. I verkligheten blev det en kraftig devalvering, en av de största räntehöjningarna någonsin och löneavtal med uppemot 10 90 lönehöjningar varje år — med eller utan statsministerns personliga ingripande. När riksdagen 1982 höll sin avslutningsdebatt en försommardag motsvarande den vi har i dag hade flera års lågkonjunktur nått sin kulmen. Olof Palme sade då: ”Krisen på arbetsmarknaden förvärrades ytterligare under maj månad. Ändå står regeringens talesman här och säger: Vi är på rätt väg. Det går bra. Kurvorna pekar uppåt. Så här många arbetslösa har vi aldrig haft i maj månad. Så många ungdomar har aldrig gått arbetslösa under den här tiden på året. Och ändå säger ni att vi är på rätt väg.” Känner ni igen det? Det är en väldigt likartad formuleringskonst vi får ta del av i dag, fast från diametralt motsatt håll. Hur var det då 1982? Jo, den öppna arbetslösheten omfattade 116 000 svenskar. Nu -— efter tre års högkonjunktur — är siffran 120 000. Samtidigt har antalet sysselsatta genom AMS försorg eller genom andra arbetsmarknadspolitiska insatser ökat kraftigt. Om vi jämför situationen i dag, efter tre års högkonjunktur, med hur det såg ut för tre år sedan i kulmen av en lågkonjunktur, finner vi att det i dag är 50 000 fler som står utan riktiga jobb, utanför den reguljära arbetsmarknaden. Och nu är det alltså socialdemokraterna som säger: Vi är på rätt väg, och alla kurvor pekar uppåt. Den tredje vägen skulle pressa ned inflationen. Efter snart tre års ihärdig bekämpning av denna inflation är prisstegringarna i dag en halv procent högre än de var när ni övertog makten. I våra åtta viktigaste konkurrentländer har prisstegringarna under samma tid halverats. Det är det som är den viktiga jämförelsen. Det är naturligtvis detta som är skälet till att vi har förlorat marknadsandelar under hela 1984 och att utvecklingen har fortsatt i år. Det har också medfört att vi fått ett underskott i bytesbalansen på mellan 10 och 11 miljarder kronor de fyra första månaderna i år. Samtidigt som vår regering basunerar ut att Sverige åter är ett land som gör rätt för sig fortsätter vi att låna utomlands. Det må vara förståeligt om Sveriges folk har svårt att kombinera påståendet att vi gör rätt för oss och att vi inte behöver låna utomlands med det faktum att denna regering på fem månader har lånat mera utomlands än någon annan svensk regering någonsin tidigare gjort under samma korta tidrymd. Det här är fakta. Det är siffror som står att läsa i tabellverket. Det går inte att skylla på andra, varken på Kung Bore eller på ordförande Hellers. Det var inte utländska räntehöjningar som tvingade regeringen att ge Sverige industrivärldens högsta ränta. Det är regeringens egen politik, dess eget misslyckande som banat vägen för räntehöjningen, precis som det var när regeringen höjde bensinskatten och elskatten i december 1984. Det är er oförmåga att spara i statens utgifter, det är den inflationsbekämpning som ni inte klarar av och den dogmatiska tron på skattehöjningar som gjort att vi har fått ett kraftigt valutautflöde och en höjning av räntan. Den tredje vägen har blivit en samling stigar som korsar varandra åt alla håll, men ingen av dessa leder framåt. Kombinationen av låg arbetslöshet och låg inflation blev nog en kombination, men av hög arbetslöshet och hög inflation. Kjell-Olof Feldts växelspel mellan revalveringar, räntesänkningar och låga löneavtal blev nog ett växelspel, men mellan devalvering, räntehöjning och internationellt sett höga löneavtal. Finns det egentligen någon insiktsfull bedömare som hade väntat något annat? Det som borde ha varit en strategi har i verkligheten mest varit en samling slogan. Vad hjälper det att man formulerar djärva inflationsmål, när finanspolitiken driver upp inflationen? Och vad hjälper det att vältaligt och korrekt beskriva vådorna av för höga löneavtal, när skattepolitiken formligen tvingar fram sådana avtal? Fru talman! På en punkt måste vår kritik mot de gångna årens politik vara särskilt skarp: Denna regering har inte varit ärlig mot Sveriges folk. Före 1982 års val ställdes det ut löften till pensionärer och barnfamiljer som övergavs när valet var vunnet. Det betygades ståndaktighet till en skatteuppgörelse med mittenpartierna. Bara några veckor efter valet förvandlades den till ruiner. Ni försäkrade att fonderna inte skulle införas utan bred enighet och att det i varje fall skulle bli direktvalda fondstyrelser. Efter valet drev ni igenom fonderna med hjälp av kommunisterna i den röd-röda koalitionen. Några direktval har ingen sett till. Ni utlovade en ekonomisk politik med räntesänkningar och revalveringar, som förvandlats till sin motsats. Det skall sägas att socialdemokraterna har varit försiktiga med löften efter valet. Då har man i stället förtigit sanningen. Nu kablas budskapet ut över hela landet: Sverige gör rätt för sig. På rätt väg. Reallöneökningar att vänta. Vi är herrar i eget hus. I början av maj varnade vi i vår partimotion från moderat håll för att mycket kraftiga räntehöjningar skulle krävas, om man inte var beredd att spara i statsutgifterna. Socialdemokraterna kallade oss för ”gnällspikar” och ”dysterkvistar”. Det kan jag möjligen förstå, men för några veckor sedan fick vi tyvärr rätt. Vi har inga profetiska gåvor. Vi visste ingenting som inte regeringen kände till. Vi läste bara siffrorna och sade som det var. Det gjorde inte regeringen, ty deras valplan hade bestämt att det nu var dags att gå från skede ett — attack på moderaterna på alla fronter — till skede två — Sverige på rätt väg. Och i valet mellan valplanen och verkligheten valde regeringen valplanen. Det är den prioriteringen vi nu får betala med räntehöjningar och en samling skatter som slutvinjett på tre års socialistisk majoritet i riksdagen. När familjer och företag gång på gång märker att regeringen inte säger hela sanningen, att den för dem bakom ljuset, sprids misstro och otrygghet. Man frågar naturligtvis med viss rätt: Vågar vi planera? Törs vi köpa ett hus? Vad händer med den sparade slanten? Vilken grupp blir nästa syndabock? Kan vi göra den här investeringen? Vilka nya skatter kommer, och vilka nya indragningar bestäms snart? Kommer löntagarfonderna att vilja köpa det här företaget? Så sent som i morse när man slog upp tidningen illustrerades denna otrygghet igen. Först kom ett chockpaket från regeringen. Sedan hade vanliga medborgare och för den delen också ledamöter av Sveriges riksdag att andäktigt avvakta utfallet av det socialistiska blockets interna ”chickenrace”. Mindre än ett dygn före beslut fick vi — jag för min del i tidningen i morse — det besked som nu gäller för oss svenskar. På kommunisternas diktamen riktar man bannbullan litet annorlunda, nämligen mot nyföretagande. Nu skall man höja stämpelskatten på aktier vid bildandet av aktiebolag och ökning av aktiekapital. Den här gången slogs vi med häpnad, det får jag erkänna. Vi hade klart för oss att regeringen var ute för att dämpa den privata konsumtionen, men att nyföretagandet skulle inkluderas i dämpningen av den privata konsumtionen översteg ändå vår fantasi, även om vi ju är relativt skickliga i att fundera ut vad ni kan tänkas hitta på. Det är resultatet av den röd-röda koalitionen — dvs. litet mindre när det gäller bilar och litet mer när det gäller nyföretagande. Det är klart att en sådan här otrygghet är olycklig. Om vi verkligen skall få Sverige på rätt väg, krävs det ett ömsesidigt förtroende, klara spelregler. Det krävs att man kan lita på vad som skall ske. Jag är den förste att erkänna att varje regering måste räkna med att det inträffar oförutsedda händelser som tvingar regeringen till beslut som man inte kan räkna med — det gäller även före ett val. Man måste därför alltid räkna med kritik i sådana sammanhang. Men det är någonting annat än att sätta paketpolitiken i system. Det ger upphov till misstro och otrygghet. Så länge regeringen inte vill tala klarspråk och säga som det är består naturligtvis denna otrygghet. Fru talman! Måhända är det fråga om ett misstag. Men i det regeringsförslag som vi nu diskuterar finns det ett planeringsunderlag med krav på budgetförstärkningar på 10-15 miljarder under nästa mandatperiod — dvs. efter valet. Kjell-Olof Feldt nämnde parentetiskt — han frångick manuskriptet—i sitt anförande, och det står också på s. 10i bil. 1:2, att budgetförstärkningarna skall ske genom nedskärningar i transfereringarna. Det innebär i klartext att nedskärningarna skall fördelas jämnt på hushållen, kommunerna och företagen. Det betyder att socialdemokraterna nästa mandatperiod förbinder sig att spara 4 miljarder beträffande bidragen till hushållen — om socialdemokraterna blir omvalda. Det är nästan lika mycket som vi moderater föreslagit för 1986. Men det finns två viktiga skillnader. För det första har vi på post efter post redovisat var vi vill spara. För det andra har vi föreslagit skattesänkningar som i görligaste mån skall hålla hushållen skadeslösa. Dessa nedskärningar på totalt 10-15 miljarder gäller under förutsättning att prisökningarna stannar vid 3 96 och löneökningarna runt 5 96. Om de i stället stannar vid 7-8 96, vilket jag tror att samtliga ledamöter anser vara betydligt mera realistiskt, krävs det ytterligare 25 miljarder i förstärkningar — 15 miljarder år 1986 och 10 miljarder år 1987. Allt detta framgår av regeringens egna förslag. De 25 miljarderna — står det att läsa — skall i sin helhet tas ut på hushållen genom höjda indirekta skatter. Vad innebär det? Ja, det kan bli fråga om en höjning av momsen med över 8 96. Det här planeringsunderlaget skulle, kan man förmoda, tjäna som socialdemokraternas brasklapp. Om ni vinner valet, vill ni undvika en svekdebatt. Då är det bra att kunna hänvisa till den finstilta texten i en bilaga till den reviderade finansplanen. Det är precis samma bisatsmoral som socialdemokraterna brukar använda sig av. Nu var det emellertid skada att vi såg detta — ett mycket litet stycke i ett dokument som omfattar 600 sidor —, men det gällde många miljarder. Socialdemokratin får dock fr.o.m. nu en ärlig chans att ge Sveriges folk besked och att möta sommaren med gott samvete. Ni skall svara på tre frågor: 1. Detstår i era egna papper, som ligger på riksdagens bord, att ni skall spara 4 miljarder på bidragen till hushållen under kommande mandatperiod. Det motsvarar 1 miljard på vardera pensioner, barnbidrag, bostadsbidrag och sjukförsäkring. Är det så ni planerar? Var skall de fyra miljarderna tas? Var skall de sparas? 2. Ni skall spara 4 miljarder på bidragen till kommunerna och lika mycket på bidragen till företagen. Gäller det färdtjänsten, aktivitetsstödet, särskolorna och kollektivtrafiken? Var skall pengarna tas när det gäller kommunerna och företagen? Var skall ni spara? 3. Om priser och löner fortsätter att stiga i nuvarande takt, vilket vi — tyvärr — har all anledning att räkna med, skall ni då höja de indirekta skatterna med 25 miljarder kronor? Vad blir det då för skattehöjningar? Blir det moms? Blir det bensinskatt? Blir det elskatt? Eller vad blir det för skatt? Vilka skatter skall ni höja nästa mandatperiod? Det här är tre enkla frågor, som har sitt ursprung i er egen kompletteringsproposition. Statsministern kan ge svar i dag. Om han inte gör det, skall vi följa honom och alla andra socialdemokrater i hela valrörelsen och begära svar på dessa frågor. Ni skall tvingas ge besked om skattehöjningar och om besparingar före valet. Vi har givit besked om vår politik, även om det inte alltid har varit det trevligaste att stå till svars för besparingar. Nu är sommaren här, och valrörelsen börjar snart. Ni skall nu ge besked om era besparingar och era skattehöjningar, så att Sveriges folk får en chans att ärligt väga alternativen mot varandra. Ett vet vi om ni vinner valet, nämligen att löntagarfonderna kommer att bestå. De kommer att få nya miljoner, och de kommer att fortsätta att åderlåta våra företag. För en del företag blir det droppen. Andra kanske avstår från en investering eller väljer att investera utanför Sveriges gränser, där inga fonder finns. Hur många företag som aldrig startas och hur många riktiga jobb i svenskt näringsliv som inte kommer till, det får vi tyvärr aldrig veta. Vi har tagit de första stegen på denna fondsocialismens väg. Vi har emellertid inte kört förbi sista avfarten, vi har fortfarande chansen att göra det. Det handlar inte bara om att stoppa marschen mot fondstaten. Genom det gemensamma förslaget till avveckling som de borgerliga partierna har lagt fram har vi också chansen att ge alla familjer en grundplåt, om än liten, i ett sparkapital och därmed ett delägande i det svenska näringslivet och den svenska industrin. En sparad slant, en reserv om det händer något som man inte räknat med, är en trygghetsreform. Det är precis motsatsen till den paketpolitik och de skattehöjningar som vi har sett alltför många prov på. Fru talman! Vi måste nu spara i statens utgifter. Det är en moralisk skyldighet. Vår generation har inte rätt att lämna skulderna till våra barn och barnbarn för betalning, hur bekvämt det än kan te sig för oss i dag. Redan i dag är varje svensk skyldig nära 70 000 kr. Bara räntan på detta är 10 000 kr. per person och år. Skulden växer också, med nästan lika mycket varje år. De senaste månadernas utveckling visar med all önskvärd tydlighet att det inte går att bara operera med penningpolitik, räntehöjningar och sådant, därför att då vältrar vi bara över bördan på hushållen och det blir högre ränta och högre inflation. Det är inte heller hushållen som lever över sina tillgångar, det är snarare staten. Vi måste sänka skatten. Allt fler experter kommer till denna slutsats. Förr kunde vi säga att det bästa sättet att lägga en god grund för en framgångsrik avtalsrörelse var att sänka skatten. Nu kan vi dessutom säga att en skattesänkning är det enda sättet att säkra reallönerna. Jag tror att allt fler människor i Sverige har kommit fram till och insett att de senaste avtalsrörelserna har haft större betydelse för inflationen än för reallönen. Det finns annat som har varit mycket mer betydande för levnadsstandarden — politiska beslut om skatter, räntor och bidrag, för att nämna några exempel. Detta förhållande kommer att bestå så länge vi inte sänker skatten. När vi gör det måste vi i detta budgetläge kraftsamla där nyttan är störst för Sverige och kostnaden är minst för staten. Det gäller alltså marginalskatterna. Ingen annan skatt är så direkt riktad mot arbete och sparande som marginalskatterna. Det är möjligt att sänkta marginalskatter sticker dem i ögonen som tror att välfärd är något som ständigt kan fördelas men aldrig behöver skapas. Somliga tycker kanske att det är fel om de som betalar mest i skatt också får mest tillbaka när skatten sänks. Men jag vill säga att detta statiska synsätt som bortser från skatteläget i hela vår omvärld, med vilken vi konkurrerar, från förutsättningarna för en lugnare struktur, investeringsvilja, framtidstro och optimism får inte hindra en marginalskattereform. Vi får ta på oss det hart när olösliga pedagogiska problemet, som Kjell-Olof Feldt kallade det, att förklara för människor att det är en nödvändighet för Sverige. Tyvärr tycks vi behöva göra det i strid med Kjell-Olof Feldts eget parti. Men det måste göras ändå. Det här handlar också om en annan självklar frihetsreform, nämligen att man skall kunna leva på sin lön, när skatten är betald. Det handlar också om vår konkurrenskraft och om grundläggande förutsättningar att skapa välstånd i framtiden. Fru talman! Den tredje grundtanken i vårt partis politik, förutom besparingar i statsbudgeten och skattesänkningar, är frihetsreformerna. Vi måste få en politik som visar tro på människor, på deras förnuft och omdöme. Jag är övertygad om att om vi ger människor frihet är de också beredda att ta ansvar. Det är därför vi behöver reformer som bryter upp offentliga monopol och öppnar dem för konkurrens. Barnomsorg, utbildning, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, fastighetsskötsel, parkskötsel och mycket annat kan skötas av många andra än just stat och kommun. Vi föreslår ingen omvälvning, men vi anser att förbud och inskränkningar skall upphävas och att sunt förnuft skall få råda. Det är just inom serviceoch tjänstesektorn som ettstort antal nya jobb har tillkommit i de stora industriländerna som Förenta Staterna och Japan. Skall vi klara det som ändå är vår gemensamma målsättning, att så många svenskar som möjligt skall ha ett riktigt jobb, kan vi inte fridlysa stora delar av arbetsmarknaden från konkurrens. Då hänger vi helt enkelt inte med. Men i det här ligger också ett ideologiskt ställningstagande. Vi moderater tror på människors förnuft och omdöme. Vi tror att personligt ansvar är en kraft i det godas tjänst och att vi skall använda den. Vi tror också att många av de sociala problem som vi alla brottas med, spritmissbruk, narkotikamissbruk, kriminalitet och otrygghet i mångt och mycket har sin grund i att vi alltför länge förvägrat människor rätten att själva fatta beslut och ta ansvar. Inget samhälle är problemfritt. Men vi kan lägga en bättre grund för att bekämpa sociala problem, om människor får mer frihet under ansvar. Den första frontlinjen är enligt vår ideologi familjen. I hemmet lägger vi grunden för barnens trygghet och utveckling. Men hur skall föräldrarna kunna ta ansvar när de från början berövas rätten och den ekonomiska möjligheten att själva få avgöra vem som skall ta hand om barnen under förskoleåldern, när de sedan berövas rätten att ens påverka val av skola och när de under hela barnens uppväxttid berövas rätten att själva kunna försörja sig på sina inkomster när skatten är betald? Vem kan då begära att dessa föräldrar, som av politikerna fråntas dessa möjligheter att bestämma, skall kunna vara auktoriteter och klokt uppfostra sina barn? Den andra frontlinjen är skolan. Hur skall skolan kunna bli framgångsrik om man nedvärderar kunskaper, om vi inte ens har förtroende nog att ge barnen de betyg som barnen vill ha och som är en förutsättning för att skolarbetet skall bli meningsfullt? Vi har alla själva, kanske med undantag för någon av de yngsta, gått i en skola där vi fick betyg. Nog är vi själva på det klara med att skolan utan betyg hade framstått som ganska meningslös, även om vi i sanning inte alltid hade de bästa betygen. Varför förvägrar vi våra barn och barnbarn det som vi själva fick och inte skulle vilja vara förutan? Detta är den ideologiska bakgrunden till våra krav på reformer. Staten skall ställa upp. Men den skall styra och reglera mindre för att i stället stå stark och effektiv där den verkligen behövs: när det gäller att hjälpa dem som behöver hjälp, att skydda oskyldiga från våld och brott och värna våra egna gränser. De förslag som vi har lagt fram har mötts med en hatoch skräckkampanj. Statsministern har, jag tvingas säga mot bättre vetande, sagt att vi moderater vill vrida klockan tillbaka till den onda tid då utbildning och sjukvård är förbehållen dem som kan betala. Men det är tvärtom. Vi vill att människor skall kunna välja läkare, tandläkare, skola och barnomsorg, även om de inte har råd att både betala skatt och dyra avgifter. Vi vill skapa möjligheter för dem som i dag inte har råd eller rätt att fritt få välja. Dessa reformer är bra för alla. Medborgarna får större valfrihet och lägre kostnader, och därmed kan vi få lägre skatter. Företagarna får nya utmaningar. Reformerna framställs som ett hot mot dem som är anställda i stat och kommun. De anställda behöver inte vara oroliga. De får tvärtom större möjligheter än någonsin. De kan byta arbetsgivare om de inte trivs, och de kan pröva sina egna vingar om de vill. Deras chefer, politiker och andra, tvingas ge dem större inflytande och se till att deras talang och yrkeskunskap tas till vara bättre än i dag. De enda som möjligen kan vara oroade är de fackliga ledare som hellre behåller en medlem i det egna förbundet än vinner minst en i ett annat och som hellre behåller en anställd än vinner en småföretagare. Fru talman! Konkurrens är i själva verket en förutsättning just för den svage att känna trygghet. Monopol och regleringsekonomi gynnar bara dem som är starka och som hittar kryphålen. De svaga är mest beroende av den drivkraft som finns i en fri ekonomi men saknas i en regleringsekonomi. Starka individer behöver vi inte bekymra oss för. De klarar sig bra ändå. Ekonomisk balans behövs för de svaga, som blir de första att drabbas när nedskärningar och besparingar tvingas fram på ett sent och rent av kaotiskt stadium. De svaga är de som drabbas av politiskt svek, dvs. när besparingarna presenteras först efter valdagen. De starka har redan genomskådat vad verkligheten kommer att kräva och inrättat sig därefter. Endast de starka orkar reservera sig mot kollektivanslutning. Alla våra reformer syftar till att göra Sverige till ett land fyllt av möjligheter. Det är bra för alla, men framför allt är det bra för dem som inte skaffar sig möjligheter ändå. Det är dessa frihetsreformer vi går till val på, och det är kanske om dessa frihetsreformer striden kommer att stå. Det skulle vara en glädje, om vi kunde föra dessa reformdebatter och den diskussionen i den andan och övertygelsen att de partier som är företrädda i Sveriges riksdag strävar efter att enligt sin uppfattning göra det väl för Sveriges folk och icke har motsatsen för ögonen. Jag tror det skulle vara till gagn för Sverige, för Sveriges politiker och för Sveriges riksdag.

Fru talman! För några veckor sedan kom ett brev till vårt partikansli. Det var skrivet av en ung, förtvivlad mamma.

Vad har vi gjort för fel, vad straffas vi för? Vi är en småbarnsfamilj, med två barn, som sedan ett år tillbaka bor i ett ”eget' hus. Är det detta vi straffas för nu? Var vi för ”högmodiga” när vi skrev på köpekontraktet? Vi som småbarnsfamilj kanske skulle ha hållit oss kvar i lägenhet? Trots detta var vi så fräcka att vi ville ge våra barn ett bättre boende nära marken och med egen trädgård att leka i. I dag har vårt boende höjts med 582 kr/mån i ökade räntekostnader. I och för sig är vi berättigade till ökad skattejämkning men den märker vi av först på skattesedeln 86 eftersom man tydligen ogärna ändrar jämkningen under året för dessa småsummor”. Men frågan är, kommer vi att bo kvar i ”vårt” hus hösten 86?? För att få fram dessa 582 kr i mån är vi tvungna att dra ner på annat, mat, kläder odyl som redan i dag från vårt perspektiv inte rör sig om någon ”lyxkonsumtion”. Någon semester blir det inte att tänka på, och ve och fasa om några större kapitalvaror skulle gå sönder som kyl, frys, tvättmaskin. Hur skall vi kunna ersätta dessa? Trots allt detta vill vi gärna bo kvar i ”vårt” hus och vi ska göra allt som står i vår makt för att klara av vårt boende, om det nu räcker till. Till Er alla som förstår sig på detta område bättre än vad vi gör: Kan Ni förklara vad vi har gjort för fel? Vi fattar det inte!” Så skrev den oroade mamman. För ett par dagar sedan kunde hon i Dagens Nyheter läsa ett svar av en person som förstår sig på detta område.

Sedan dess har den internationella räntan sjunkit påtagligt. Samtidigt har den svenska räntan stigit ännu mera påtagligt. I dag ligger den svenska marknadsräntan dubbelt så högt som i t.ex. Västtyskland. För ekonomer och för oss politiker blir en sådan utveckling underlag för mer eller mindre lärda analyser. För den unga mamman gällde det, och gäller det, om hon kan ge sina barn den uppväxtmiljö hon önskar. När den icke-socialistiska oppositionen har förordat en stramare finanspolitik, dvs. besparingar i statens, landstingens och kommunernas utgifter, har socialdemokraterna talat om — och man talar också nu om — social nedrustning. Och så låtsas man att den politik där besparingar uteblir inte leder till några fördelningspolitiskt negativa verkningar. Men det är det den gör. Den sortens politik driver upp räntan och inflationen. Människor får svårare att behålla sina hus, företagare får svårare att investera, och därmed sjunker sysselsättningen. Löneökningarna leder inte till ökad köpkraft, eftersom inflationen stiger osv. Dessutom tvingar den politik där besparingar uteblir fram ständigt nya skattehöjningar. Ena dagen införs en ny fastighetsskatt, som för en normalvilla här i Stockholm innebär en ökad kostnad på 2 000 kr. per år, när skatten är helt genomförd. En annan dag höjs bensinskatten med 50 öre per liter. Det gör ytterligare cirka en tusenlapp för en person, som kör sin bil ett par tusen mil. Samma dag höjs elskatten. Det blir 600 kr. per år för en villa med elvärme. Nu fördubblas i ett slag bilaccisen och stämpelskatten på fastighetsinteckningar. Varje år smyghöjs dessutom inkomstskatten av inflationen genom att inflationsskyddet i skatteskalan först urholkats och nu helt tagits bort — allt detta till ackompanjemang av finansministerns uttalande att vi inte kan låta inflationen förstöra hela vårt skattesystem. Fru talman!

Vi är också ense om att nettobesparingen redan budgetåret 1985/86 bör uppgå till ca 10 miljarder kronor. I den för centern, folkpartiet och moderaterna gemensamma reservationen har slagits fast att budgetsituationen och bytesbalansens utveckling utgör restriktioner för vilka skattesänkningslöften man kan kosta på sig. Det är viktigt att återställa inflationsskyddet i skatteskalan. Den nya fastighetsskatten måste avskaffas. De små och medelstora företagens skattebörda måste lättas för att stimulera sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden. I det fortsatta arbetet på att sänka marginalskatterna måste en utjämning av de stora skillnaderna i kommunalskatt komma i första rummet. 50 26 marginalskatt når man redan vid en inkomst på 78 000 kr. om man bor i högskattekommunen, medan man når samma uttagsprocent först vid en inkomst på 140 000 kr. om man bor i lågskattekommunen. Lägg därtill att skillnaden i total skatt vid en inkomst på t.ex. 90 000 kr. är nära nog 7 500 kr. Så kan det inte få vara. Det är därför som centern har lagt förslag om att använda 1 miljard kronor ytterligare för att utjämna dessa stora skillnader i skatt och för att minska de brutala marginalskatteskillnaderna beroende på i vilken kommun man bor. Skattesänkningar därutöver måste helt enkelt bli beroende av vad vi har råd med. President Reagans skattesänkningar i USA har inte bekräftat teorin att skattesänkningar betalar sig själva för staten. Tvärtom har ju den amerikanska federala budgeten fått allt mer skrämmande underskott under senare år. Fru talman! I riksbanksdirektörens artikel häromdagen fastslogs också entydigt att orsaken till det valutautflöde som framtvingade räntehöjningen var den kraftigt försämrade bytesbalansen under årets första fyra månader.

Själv funderar jag över på vilka grunder regeringen så sent som i april kunde lägga fram prognosen om 3 miljarder som underskott i bytesbalansen för hela 1985. Det är alldeles rätt att försämringen av bytesbalansen i hög grad beror på ökad import, och till en viss del beror denna ökade import på ökade investeringar i vårt näringsliv, investeringar som kräver importvaror. Men till den större delen beror importökningen på ökad privat konsumtion. Det verkar också alla vara ense om. Då är frågan: Varför fick vi en uppgång i den privata konsumtionen? Vi har ju varken haft reallöneökningar eller skattesänkningar som motiverat en köpboom, en sådan uppgång i efterfrågan. Det är t.o.m. så, fru talman, att regeringen har ansett att löntagarna — men bara löntagarna, av någon egendomlig anledning — behöver en skatterabatt på 600 kr. för att över huvud taget få en reallöneökning, för att nå en köpkraftsförbättring, och så lägger regeringen fram ett sådant förslag till riksdagen. Men långt innan löntagarna fått dessa pengar i näven konstaterar regeringen och riksbanken att köpkraften är för stor. Man måste ta av medborgarna —- inkl. löntagarna — en del av deras köpkraft. Riksbanken höjer räntan kraftigt, men det anser inte regeringen vara nog utan den går till riksdagen med förslag om skärpta regler för bilhandeln och för kreditaffärer. Den höjda bilaccisen, den ökade kontantinsatsen, den höjda räntan och den förkortade amorteringstiden slår ju särskilt hårt mot t.ex. den som behöver bilen för att kunna utföra sitt arbete eller behöver bilen för att komma till och från sitt arbete. Hur är det egentligen, statsministern? Är köpkraften för svag, så att löntagarna måste få en skatterabatt? Eller är köpkraften för stark, så att ni måste ta utav människorna ytterligare en del av deras inkomster? För samma människor kan ju inte båda sakerna gälla, att de både kan ha för stor och för liten köpkraft. Vad är det som gäller egentligen? Löntagarna får ju dels skattelättnaden, dels drabbas de av räntehöjningarna och de övriga åtstramningsåtgärderna. Egenföretagarna, pensionärerna och andra drabbas av åtstramningen men får ingen skattelättnad. Var det det som var meningen? Räckte det inte med den försämring av pensionerna som ni genomförde efter valet 1982? Är det detta ni menar när ni talar om en konsekvent ekonomisk politik? Är det sådana saker ni menar när ni talar om en rättvis fördelningspolitik? Är det så det skall se ut i vårt land när ”Sverige är på rätt väg”? När skall regeringen och socialdemokratin ge besked om vilka åtgärder man är beredd att vidta för att få balans i ekonomin? När skall ni ge besked om hur ni vill genomföra vad långtidsutredningen funnit nödvändigt fram till 1990, dvs. att i stort sett halvera budgetunderskottet fram till dess? Till detta mål har ju också regeringen anslutit sig enligt det besked som den har gett till riksdagen. Då är frågan: Skall ni nå det målet genom skattehöjningar eller genom besparingar på budgeten och i så fall vilka? Det är dags att ge detta besked. Ni kan ju inte rimligen nöja er med att åter och åter bara upprepa att ”Sverige är på rätt väg”. — när inflationen är den näst högsta i Västeuropa? — när arbetslösheten är högre nu än den var under förra lågkonjunkturen? — när bytesbalansen visar ett minus på 10 miljarder kronor under årets fyra första månader? — när statsskulden har vuxit med 250 miljarder kronor på tre år? — när räntan går upp här hemma samtidigt som den sjunker i våra konkurrentländer? Är det under sådana här omständigheter som Sverige är på rätt väg, enligt socialdemokraternas och regeringens bedömning? Nog måste väl också ni socialdemokrater märka att det finns en betydande oro inför framtiden ute i det svenska samhället och att denna oro i långa stycken hänger samman med den politik som ni har fört och för. Jag tänker t.ex. på böndernas massiva demonstration här i Stockholm och på andra håll runt om i landet nu under våren. Många bönder ser ingen möjlighet att klara sina jordbruk med de villkor som de bjuds att arbeta under — varken på kort eller lång sikt. Märker ni inte den oro som finns hos näringslivet, både hos små och stora företag, när det gäller de kollektiva löntagarfonderna? Tror ni verkligen att alla dessa företagare skulle ägna sig åt något slags politiskt spel? Alla de resonemang och utredningar som låg till grund för löntagarfondsbeslutet visar ju entydigt att avsikten med fonderna är att öka det kollektiva ägandet, att genomföra en successiv socialisering av det svenska näringslivet. Ni kan inte gärna klandra näringslivets företrädare om de tar er och dessa förarbeten på fullt allvar. Centern har tillsammans med folkpartiet och moderata samlingspartiet utarbetat en konkret avvecklingsplan för fonderna. Och denna plan kommer att sättas i verket så snart den parlamentariska majoriteten gör detta möjligt. Låt inte lura er av att löntagarfondsdebatten under en tid inte har upptagit samma intresse i massmedia som tidigare. Ute på fältet är motståndet mot löntagarfonderna lika stort och lika klart som tidigare. Inom centern är vi lika fast övertygade som någonsin om att de kollektiva löntagarfonderna måste bort, och vi kommer att arbeta intensivt för detta. Nog borde ni socialdemokrater oroas av att arbetslösheten nu, precis som Ulf Adelsohn påpekade, är högre än den var 1982. Då hade vi en lågkonjunktur. Nu har vi en högkonjunktur. Om man jämför april 1985 med april 1982 — en period när vi hade regeringsansvaret — finner man att arbetslösheten är högre i april i år, hur man än räknar. Den öppna arbetslösheten är större och fler är föremål för den typ av AMS-åtgärder som sysselsätter folk. Hur man än räknar är arbetslösheten större i dag under en högkonjunktur än den var under lågkonjunkturen 1982. Detta är fakta som inte går att komma ifrån. Oroas ni verkligen inte av detta? Är det så det kan se ut i Sverige när Sverige är på rätt väg? Fru talman! Om vi skall lyckas öka sysselsättningen i vårt land — att alla som vill ha och kan ta ett arbete skall ha ett arbete att gå till — måste enligt vår uppfattning framför allt de små och medelstora företagen få ett bättre klimat att arbeta i. Dessa företags betydelse för sysselsättningen och för möjligheterna att verkligen bedriva en aktiv och framgångsrik regionalpolitik kan enligt vår uppfattning inte övervärderas. Från centerns sida har vi lagt fram förslag om att arbetsgivaravgiften skall sänkas med 5 procentenheter för 15 anställda i varje företag, och vi kommer att fortsätta att arbeta för det förslaget, eftersom det ännu inte har vunnit riksdagens bifall. En sådan åtgärd har naturligtvis störst betydelse för egenföretagarna och för de små företagen. Vi har också lagt fram förslag om att arvsoch förmögenhetsskatterna avskaffas när det gäller de pengar som stannar kvar i företagen och arbetar där. På det sättet underlättar man för dessa företag att göra de nödvändiga investeringarna för att trygga eller för att öka sysselsättningen. På så sätt ökar även möjligheterna för företagen att klara generationsskiftena. Detta är nödvändigt om inte framgångsrika små företag skall köpas upp av storföretag. Nog borde rapporten från SCB häromdagen om den ekonomiska utvecklingen för barnfamiljerna få er inom socialdemokratin och regeringen att börja fundera över ert påstående att Sverige är på rätt väg. Ni motsatte er till en början att flerbarnsfamiljerna skulle få ett förhöjt barnbidrag. Det var positivt och glädjande att ni omprövade er inställning och accepterade detta, eftersom alla vet att flerbarnsfamiljerna har det särskilt besvärligt med sin ekonomi. Nu är frågan: Hur länge skall ni socialdemokrater säga nej till att införa vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar? Jag skulle vilja säga: Ge upp detta motstånd för barnens och barnfamiljernas skull. Låt föräldrarna själva avgöra vilken form av omsorg som passar bäst i deras familjer och för deras barn. Det rätta valet därvidlag kan föräldrarna göra i varje enskilt fall, och den rätten skall de ha, eftersom vi politiker inte har någon rätt att bestämma att man endast om man ordnar barnomsorgen på ett visst sätt skall få något ekonomiskt stöd från samhället. Denna valfrihet för föräldrarna själva är en avgörande och viktig princip för oss inom centern. Med vårt förslag om en vårdnadsersättning på 24 000 kr. om året ökar också småbarnsföräldrarnas möjligheter att förkorta sin arbetstid och ge mera av sin tid åt de små barnen. I alla de fall där bara en av föräldrarna har arbete blir vårdnadsersättningen särskilt värdefull. Jag har funderat över vad det är som gör att socialdemokrater i Sverige är kategoriska motståndare till vårdnadsersättning till skillnad från socialdemokrater i Finland. Där har ju socialdemokraterna i regeringen gått med på att lägga fram förslag om införande av vårdnadsersättning. Också på miljöns område är människorna oroliga inför framtiden. Det gäller arbetsmiljön, den ökade kemikalieanvändningen och försurningsproblemen med döende sjöar, döende skogar och påverkan på vårt grundvatten. Försurningen är vår tids största miljöproblem och kräver snabba, medvetna och konsekventa motåtgärder. Problemet är i hög grad internationellt, och det är därför nödvändigt med en fortsatt svensk aktivitet för att få Europas länder att träffa överenskommelser om minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider. Men det får inte bli så att vi här i Sverige skjuter upp nödvändiga åtgärder därför att t.ex. EG-länderna inte kan komma överens om sin tidtabell. I sitt tal inför SSU-kongressen sade Olof Palme att regeringen ville börja införa blyfri bensin redan från den 1 juli 1987 och att man från den 1 juli 1986 skulle stimulera en övergång till katalytisk rening. För det första krävs det tillgång på blyfri bensin för att katalytisk rening över huvud skall vara möjlig, och då kan man ju inte vänta till 1987 med blyfri bensin om man vill att katalytisk rening skall börja användas 1986. För det andra — och det visar hur föga diskuterad denna fråga måste vara inom socialdemokratin — så röstade den socialdemokratiska riksdagsgruppen bara några dygn efter det att Palme hade hållit detta tal inför ungdomarna tvärs emot vad statsministern sagt. Socialdemokraterna var ensamma om att här i kammaren rösta emot förslag om att blyfri bensin skulle kunna ha lägre skatt. Socialdemokraterna var också ensamma om att rösta emot att bilar med katalytisk rening skulle få lägre fordonsskatt. Det var ju det Olof Palme talade för bara ett par dagar innan. Detta tar jag som ett tecken på att ni egentligen inte diskuterar de här frågorna internt inom socialdemokratin. Detta visar hur långt det är mellan ord och deklarationer i talarstolar och konkreta beslut här i riksdagen. Alla som vill värna om en god miljö och som vill komma till rätta med försurningsfrågorna måste säga sig att det är tur att socialdemokraterna inte har egen majoritet här i kammaren. Det finns goda skäl för medborgarna att erinra sig detta inför valet nu i höst — i synnerhet med tanke på hur socialdemokraterna har uppträtt tidigare. Den 5 juni förra året hade socialdemokraterna en annons i stort format i flera tidningar. Jag läser ett avsnitt ur den: ”I dag, den 5 juni presenterar regeringen ett program för minskade bilutsläpp. Det första steget innebär att blyhaltig bensin kommer att förbjudas. Att regeringen nu tar dessa initiativ beror till stor del på många människors oro och på påverkan av forskare och eldsjälar. Men också på att så många ungdomar framfört protester. Det är de som ska ta över och de är i sin fulla rätt att kräva detta ansvar av den generation som nu förvaltar jordens tillgångar!” Det var av samma skäl som Olof Palme höll sitt tal inför SSU-ungdomarna. Det intressanta är att det socialdemokratiska partiet den 5 juni i fjol i stora annonser sade att regeringen kommer att ta första steget, som innebär att blyhaltig bensin kommer att förbjudas, men i år röstar man emot att stimulera åtgärder för att få blyfri bensin. Sådan är verkligheten! Från centerns sida har vi lagt fram konkreta förslag i kampen mot försurningen. Vi kräver Oo att under den kommande tioårsperioden de nuvarande svenska svavelutsläppen halveras. Vi har också lagt konkreta förslag för att underlätta en övergång till blyfri bensin i Sverige. Under vår tid med regeringsansvar startades en försöksanläggning för etanolproduktion med svenska råvaror. Försöksverksamheten visar goda tekniska resultat. Men för att kunna investera i fullskaleanläggningar krävs att svenskproducerad etanol liksom andra inhemska bränslen befrias från skatt. Vi har lagt fram förslag om att ersätta blyet i bensinen med etanol, vilket skulle innebära att vi slipper den blybelastning i miljön som är ett stort problem i sig, i synnerhet i de mest trafikerade tätortsområdena. Låginblandning av etanol i bensin minskar oljeimporten och är därför positivt med tanke på handelsbalansen. Tillverkning av etanol skulle ge många nya jobb. Och jordbruket, med sina överskottsproblem, skulle finna avsättning för sina produkter här hemma, i stället för att tvingas sälja dem till förlust på världsmarknaden. Fru talman! De ekonomiska problemen är stora. Vi måste alla acceptera att vi inte kan konsumera mer än vad vi tillsammans producerar. Vi kan inte fortsätta att lägga betalningsbördan för dagens förbrukning på våra barn och barnbarn. Det är med denna insikt som vi har lagt våra förslag, och det är på denna grund vi vill lösa problemen under den kommande mandatperioden. Att skjuta upp detta arbete är att i praktiken öka de problem vi har att lösa. En sådan politik måste utformas så att bördorna får bäras efter förmåga. Centern kommer också i framtiden att se till att de i utgångsläget svagaste inte kommer i kläm. Jag vill påminna om att vi under vår tid med regeringsansvar gav de sämst ställda pensionärerna en förbättrad köpkraft genom höjda pensionstillskott, flerbarnsfamiljerna ett förstärkt barnbidrag, de sämst ställda kommunerna ökat stöd för skatteutjämning osv. Samma fördelningspolitiska inriktning kommer att prägla också vårt framtida politiska arbete. Till den nödvändiga helhetssynen på det politiska arbetet hör att vi varken i högkonjunktur eller i lågkonjunktur kan bortse från miljökonsekvenserna när det är fråga om liv och hälsa och om effekterna på vårt vatten, vår mark och vår luft. Skogsdöden lär oss att om vi inte är beredda att betala priset för de nödvändiga miljöskyddsåtgärderna, löper vi risken att i ett senare skede få betala ett mångdubbelt högre pris. Av detta kan vi också lära att våra ekonomiska beslut måste vägas samman med och i vissa fall underordnas ekologiska hänsyn. Det finns, fru talman, ingen motsättning mellan ekonomi och en framsynt miljöpolitik. Den som bortser från ekologiska fakta sågar obevekligt på den gren som bär vår framtida välfärd.

Fru talman! Årets valrörelse har ibland framställts som en de stora elefanternas dans. De stora elefanterna själva väljer gärna att framställa det så, och då och då kan man också, när man tar del av den massmediala bilden, få intrycket av en dans med stora elefanter. Det är inte någon sann bild av hur det faktiskt ser ut i svensk politik. Det finns fler alternativ än de stora elefanterna — och väl är det. Den duell mellan socialdemokrater och moderater som det hela ibland framställs som är därför i praktiken till mycket stor del en skenfäktning. Min yngsta dotter kom hem för en tid sedan och berättade en söt liten historia som jag tänkte delge kammaren. Den handlade om en elefant som hade trampat i en myrstack. Myrorna rusade upp på elefanten för att ta hämnd. Elefanten tyckte det var irriterande med alla myror som klättrade på kroppen och skakade riktigt rejält på sig. Då föll alla myror i marken — nästan. En myra satt kvar uppe på elefanten, myran Emil. Och då ropade en av hans kompisar nerifrån marken: Stryp honom, Emil, stryp honom! Vi skall väl inte precis försöka strypa våra meningsmotståndare, men vi skall kämpa som Emil mot de stora elefanterna. Och man skall inte vara alldeles övertygad om att det är elefanterna som går segrande ur den striden. Vi gör det därför att vi också vet att socialliberala värderingar hör framtiden till. Att kämpa för socialliberala värderingar är att kämpa för en ekonomisk politik som kan ge full sysselsättning. Ulf Adelsohn och Thorbjörn Fälldin och andra talare har i dagens debatt redan erinrat om den bilaga från finansdepartementet som redovisas i regeringens kompletteringsproposition. Där finns ett par alternativ för den ekonomiska utvecklingen i Sverige under de kommande åren. Det ena alternativet, som utgår från låga prisoch löneökningar, ger oss en lägre arbetslöshet. Det andra alternativet, som utgår från att vi också i fortsättningen kommer att ha högre löneoch prisökningar än i omvärlden, leder till en ökad arbetslöshet. Det är naturligtvis inga svårigheter att nå enighet i riksdagen om att det är den första vägen, den som leder till lägre arbetslöshet, som vi skall välja. Vad krävs då av den ekonomiska politiken för att vi skall få en möjlighet att vandra på den vägen, mot lägre arbetslöshet och mot en i övrigt hygglig utveckling av svensk ekonomi? Jo, det som krävs är bl.a. — som flera talare tidigare har påpekat — nedskärningar av de offentliga utgifterna på 10 å 15 miljarder kronor och att vi dessutom, som det heter i den här bilagan, undviker kostnadsdrivande skattehöjningar. Vi kan se ljuset i tunneln för svensk ekonomi. Men det är också väldigt viktigt att vi styr den ekonomiska utvecklingen mot ljuset, annars kommer vi bara att slå huvudet i bergväggen. Om vi bara rullar på, utan att vidta de nödvändiga ekonomisk-politiska åtgärder som bl.a. rekommenderas i bilagan från finansdepartementet, kommer vi att hamna i situationer där regeringen ständigt lägger fram nya panikpaket av det slag som vi har sett så många exempel på, inte minst under det senaste året. När regeringen presenterade sitt senaste panikpaket, kom det inte alls särskilt överraskande. Orostecknen i den svenska ekonomin hade många sett innan regeringen blev tillräckligt medveten om dem för att vidta åtgärder. Riksbankschefen hade några veckor tidigare — innan regeringen presenterade den reviderade finansplanen för riksdagen — talat om för regeringen vad som höll på att hända. Men regeringen lade ändå fram denna mycket glättade finansplan till riksdagen. Denna finansplan blev naturligtvis i sig en av de faktorer som utlöste valutaspekulationen och som förvärrade en del av de akuta problemen i svensk ekonomi, vilka i sin tur ledde fram till det panikpaket som regeringen presenterade. Vi i folkpartiet har redovisat hur vi anser att besparingarna skall göras under de kommande åren. Vi har sagt att det kommer att bli nödvändigt att genom minskade statsbidrag till kommunerna dra ned på den kommunala expansionen. Vi har sagt att det blir nödvändigt att minska på förmånerna i sjukförsäkringen för de korttidssjuka, samtidigt som vi säger att vi slår vakt om förmånerna för de långtidssjuka. Vi har sagt att det är nödvändigt att minska statsbidragen till A-kassorna. Och för att kompensera A-kassorna är vi beredda att höja egenavgifterna, dvs. de avgifter som de försäkrade som har jobb betalar. Vi har också redovisat en del andra mindre omfattande förslag. De här förslagen kommer sammantagna att vara tillräckliga för att leda in Sveriges ekonomiska utveckling i de gynnsammare banor som beskrivs i det bästa av de två alternativen i regeringens kompletteringsproposition. Det gäller att vidta åtgärder som gör att vi styr mot ljuset där borta i tunneln och inte ständigt slår emot bergväggen. Att kämpa för socialliberala värderingar är också att kämpa för en levande demokrati. Och då talar jag inte bara om demokratins institutioner, som kan vara nog så viktiga, utan också om vårt sätt att uppträda som politiker. Vi måste ge människor, väljarna, chansen att på ett rationellt sätt ta ställning till alternativ där man har fått se hela sanningen. Vi måste redovisa program som hänger ihop och som inte bara visar upp medaljens framsida utan också dess baksida. Vi kan nämligen konstatera att det alltid finns en baksida på medaljen. Inget parti här i kammaren kan räkna med att få egen majoritet i riksdagen efter höstens val. Det innebär att alla partier som efter valet vill påverka den politiska utvecklingen måste vara beredda att kompromissa. Och i en demokrati är det naturligtvis ingenting fel i att man kompromissar. Det är som Alf Ross, den kände danske statsvetaren och juristen, har sagt: Kompromissen har inget att göra med halvhet i tanke eller slapphet i vilja. För ett demokratiskt tänkesätt finns det inget komprometterande i kompromissen, tvärtom. Det finns alltså ingen anledning att i sak anföra någon kritik emot att vpk och socialdemokraterna gör upp om politiken. Men det är ändå värt att konstatera att socialdemokraterna är beroende av vänsterpartiet kommunis terna och att de är beredda att förhandla med vänsterpartiet kommunisterna om politikens innehåll. Likväl ställer vi inga krav på att socialdemokrater och kommunister före valet skall redovisa något gemensamt regeringsprogram, trots att vi vet att de efter valet kommer att fortsätta att förhandla och att gå in på kompromisser, om de tillsammans skulle få majoritet i kammaren. Lika litet som det finns anledning att ställa några krav på socialdemokrater och kommunister att skriva gemensamt regeringsprogram finns det anledning att ställa sådana krav på de borgerliga partierna, även om också vi har förklarat oss beredda att kompromissa och att driva politiken tillsammans efter valet. Folkpartiets strävan är att ge väljarna klara besked om vilken politik som vi skulle vilja föra efter valet. Vi vet att det kommer att bli en tuff uppgift att klara den svenska ekonomin. Det innebär att vi måste stå fast vid de utgiftsnedskärningar som vi föreslagit i riksdagen. Skulle vi vackla på den punkten är det vår skyldighet att redovisa andra förslag i stället. Det innebär också att vi måste avstå från lättsinniga löften om skattesänkningar. Det är alltid lätt att genomföra skattesänkningar, men det är svårt att förverkliga de besparingar som kan vara nödvändiga för att finansiera skattesänkningarna. Om man inte håller en fast linje i det här avseendet är risken att man efter valet antingen tvingas överge de löften man har gett väljarna före valet — och det ökar inte respekten för politikerna— eller att man inte kan föra den ekonomiska politik som situationen i Sverige kräver. I valdebatten kritiserar socialdemokraterna de besparingsförslag som vi harlagt fram. De läggert.o.m. ned mycket stor möda på att på affischer och i andra sammanhang föra fram den kritiken. Men de lämnar frågan om vad de själva vill göra obesvarad. Jag hörde finansministern säga i ett tidigare skede av debatten att regeringen i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen i detalj hade redovisat hur regeringen ville att ekonomin skulle utvecklas och vilka åtgärder som skulle vidtas under de kommande åren. Detta är inte sant. Vi vet att det kommer att bli nödvändigt med mycket stora avvikelser ifrån det som nu står i budgetproposition och kompletteringsproposition. De fyra panikpaket som vi har fått bara under det senaste året talar ju ett alldeles tydligt språk när det gäller nödvändigheten att komplettera de förslag som regeringen har lagt fram. Vi kommer, som jag sade, att presenteras nya panikpaket gång på gång, så länge statsmakterna inte för en mera långsiktig och planmässig finanspolitik. Före valet 1982 sade Olof Palme att det var odemokratiskt att inte före valet redovisa vilka åtgärder man tänker vidta efter valet. Jag påminde Olof Palme om det uttalandet i en debatt som vi hade i början av februari här i kammaren, och i sin sista replik, när jag inte längre hade möjlighet att bemöta honom, svarade statsministern så småningom: Ja, det var odemokratiskt att inte tala om vilka besparingar man skulle göra när man först hade sagt att det krävdes besparingar i storleksordningen 10-15 miljarder kronor. Om man inte hade sagt någonting om hur mycket som behöver sparas efter valet skulle man tydligen inte heller ha någon demokratisk skyldighet att lämna besked före valet. Detta är naturligtvis ett rent nonsensbesked, en undanflykt från statsministerns sida. Låt oss bortse från detta, för nu har socialdemokraterna genom finansdepartementet redovisat att det krävs besparingar på 10-15 miljarder under de kommande åren. Nu kräver väljarna att få veta vad det är socialdemokraterna har i kikaren. Ibland svarar socialdemokraterna på frågor av det här slaget genom att hänvisa till de år som har varit. Vi skall fortsätta att driva politiken på samma sätt som vi gjort under de senaste åren, säger man. Vad betyder det för någonting? Hur skall vi tolka det beskedet? Betyder det att pensionärerna, trots vad som sägs före valet, kan räkna med att efter valet råka ut för en kraftig sänkning av pensionerna på någonstans mellan 1 000 och 3 000 kr. per pensionär? Är det det besked som socialdemokraterna vill ge väljarna, pensionärerna, när man säger att det skall bli likadant under de kommande åren som under de år som gått? Eller är det besked som man vill få fram genom uttalandet att villaägarna skall räkna med en ökad skatt på 15 000 kr., en ökning av mervärdeskatten med mellan 1 000 och 2 000 kr. eller att bensinskatten skall öka med 1 000 kr.? Om det är så vi skall tolka beskedet att allt under nästa mandatperiod kommer att fortsätta precis som under den mandatperiod som snart ligger bakom oss, kan man då inte i klartext säga att det blir skattehöjningar med det här innehållet, lägre pensioner, eller möjligen andra åtgärder som regeringen planerar? Jag instämmer i de frågor som Ulf Adelsohn ställde till Olof Palme. Jag delar Ulf Adelsohns och andras uppfattning att det är nödvändigt att socialdemokraterna före valet lämnar besked i dessa vitala frågor. Annars kommer väljarna inte att kunna göra de rationella val som det är nödvändigt att de får chans att göra i en demokrati. Fru talman! Att kämpa för socialliberala värderingar är också att kämpa för en fungerande marknadsekonomi. Det finns åtskilliga positiva inslag i den ekonomiska utvecklingen i Sverige under de senaste åren. Men det beror inte på att de socialistiska inslagen i regeringens politik har slagit igenom. Om man går tillbaka till det krisprogram som socialdemokraterna under ledning av Ingvar Carlsson tog fram 1981 och ser vad det var för åtgärder som man då trodde skulle få fart på svensk ekonomi, kan vi konstatera att det inte var dessa åtgärder som åstadkom positiva effekter, utan helt andra åtgärder. Förklaringarna till att det går ganska bra i svensk ekonomi är inte några socialistiska selektiva åtgärder, statliga investeringar, strukturfonder, marknadsråd eller liknande som föreslogs 1981, utan det är naturligtvis i första hand den goda internationella utvecklingen. Den förklarar ungefär 80 96 av den exportökning som vi har haft under de senaste tre åren. Devalveringarna 1981 och 1982 har självfallet också bidragit. De förklarar ungefär 20 90 av exportökningen. De har naturligtvis varit viktiga nog ändå, för de gjorde det möjligt för svensk industri att haka på ovanligt snabbt när konjunkturuppgången kom. Till bilden hör också en serie åtgärder som de borgerliga regeringarna vidtog före 1982. Jag vill särskilt peka på den vitalisering av aktiemarknaden som skedde till följd av de åtgärder som beslutades på hösten 1980 och som 1981 och 1982 tillförde svenskt näringsliv nytt kapital. Utan det nya kapital som över aktiemarknaden kom till de svenska företagen hade inte många av satsningarna kommit till stånd, satsningar som under de allra senaste åren har burit frukt. Rudolf Jalakas, Handelsbankens dåvarande chefekonom, hade rätt när han kommenterade mittenregeringens sista budget. Han sade att vi definitivt var på rätt väg. Bordet börjar bli dukat för en exportledd expansion. Precis på det sättet har det också blivit. Detta innebär naturligtvis inte att socialdemokraterna övergivit sina socialistiska visioner. Tvärtom har man i skydd av den goda internationella ekonomiska utvecklingen och devalveringen genomfört en rad åtgärder med klart socialistiskt innehåll. De negativa effekterna av många av de här åtgärderna har i någon mån dolts av den positiva ekonomiska utvecklingen internationellt. Men när konjunkturna sviktar kommer effekterna av åtgärderna att synas desto tydligare. Det som alla dessa åtgärder innebär är att de undergräver marknadsekonomins möjligheter att fungera väl. Varje steg kan möjligen synaslitet, taget för sig, men lägger man ihop de olika stegen skall man finna att de leder oss på fel väg. Det är det som jag har kallat för de små stegens tyranni. Låt mig ge fem exempel. 1. I en väl fungerande marknadsekonomi är det viktigt att det enskilda ägandet är mycket omfattande. Men nu håller ägarstrukturen på att snabbt ändras i svenskt näringsliv. Det institutionella och kollektiva ägandet ökar på bekostnad av det enskilda ägandet, och detta är en utveckling som drivs fram av socialistiska åtgärder, t.ex. införandet av löntagarfonder och en rad åtgärder som skattemässigt missgynnar enskilt aktiesparande. Löntagarfonderna kommer, om de skulle bli bestående, att i grunden ändra förutsättningarna för marknadsekonomins funktionsmöjligheter. Aktieägare som tillförs kapital automatiskt, utan att behöva vinna några enskilda sparares förtroende och som inte har någon egentlig morot att eftersträva lönsamhet, kommer i längden att bli dåliga ägare. När de uppnår den dominerade ägarposition som man eftersträvar från socialdemokraternas sida, kommer det svenska näringslivet att vara illa ute. 2. I en väl fungerande marknadsekonomi är statsmakternas roll att ange allmängiltiga spelregler för företagen. När riksdagen i höstas beslöt att regeringen i fortsättningen skall utse styrelseordförande i de privata affärsbankerna, så gjorde man ett principiellt sett mycket allvarligt avsteg från den principen. Nu är det i slutna styrelserum som regeringen skall utöva sitt inflytande, nu har man lagt grunden för en utveckling mot mygelekonomi. 3. I en väl fungerande marknadsekonomi spelar prisbildningen en central roll. Den är det signalsystem som samordnar myriader av beslut hos enskilda hushåll och företag. Politiska ingrepp i prisbildningen innebär alltid snedvridningar. Därför är det oroande att regeringen under de senaste tre åren inte mindre än tre gånger har tillgripit prisstopp och prisregleringar av olika slag. När man hör ordet prisstopp kan man tro att det innebär att priserna stoppas, men som vi har sett leder det enbart till att man får snedvridningseffekter i ekonomin. 4. I en väl fungerande marknadsekonomi är det viktigt att man tillåter ekonomisk framgång. Vill man stimulera risktagande, så är det viktigt att man tillåter vinster. Vill man uppmuntra arbete och utbildning är det viktigt att det lönar sig att arbeta och skaffa sig utbildning. Och vill man ha fler jobb är det viktigt att man visar sin uppskattning av företagsamheten. Men hur är det? Gustaf Olivecrona skriver i sin bok Spekulanterna: ”I stället för att låta spirande plantor växa upp och bära rikligt med frukt är man alltför snabbt där med skattesekatören och beskär så att tillväxten försenas eller förhindras.” Under senare år har skattesekatören kommit flitigt till användning. Förmögenhetsskatten har skärpts, 1982 års skattereform har urholkats, det enskilda aktiesparandet har genom en serie åtgärder missgynnats, löntagarfonderna tar en del av de vinster som kan genereras i företagen. Socialdemokratisk fördelningspolitik går framför allt ut på att kapa topparna, i stället för att låta de nya skotten växa och ge oss resurser att angripa ofärden. 5. Det är viktigt att vi tillåter enskilda initiativ och att vi ger konsumenterna valfrihet. Det skall naturligtvis inte bara gälla för bilar och för tandkräm utan också för den typ av tjänster som i huvudsak produceras i offentlig regi. Den socialdemokratiska regeringen, liksom socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting, har under de senaste åren systematiskt missgynnat enskilda alternativ inom de här områdena. Strategin har varit alldeles uppenbar: man vill förstärka monopoltendenserna med sikte på faktiska monopol.

Det är också viktigt att vi uppmuntrar enskilda alternativ på de områden där den offentliga servicen dominerar.

Det är viktigt att vi ger människor större frihet att själva bestämma om sina liv, utan politiska pekpinnar. I den socialdemokratiska skräckpropagandan utmålas alltid de enskilda alternativen som ett hot mot den sociala tryggheten. Vi ser dem inte på det sättet, vi ser dem tvärtom som komplement till den offentliga sektorn — värdefulla komplement som ger oss en bättre välfärd. I februari var Olof Palme nere i Malmö och höll ett tal till verkscheferna, där han tog upp detta med offentlig sektor och enskilda alternativ. Jag kommenterade talet något i vår februaridebatt. Nu har det här talet kommit ut i bokform, och det är väl för att man skall ge talet en alldeles extra status. Det är civildepartementet som står som utgivare. I detta tal, liksom i många andra, talar Olof Palme om de offentliganställdas värdefulla insatser. Jag har inga som helst svårigheter att instämma i detta — att offentliganställda ofta gör utomordentligt värdefulla insatser för sina medmänniskor. Men när han utdömer enskild verksamhet som konkurrerar med eller kompletterar den offentliga verksamheten, då är hans svepande kritik fullständigt orimlig. Får jag anföra bara ett enda exempel på en sådan här enskild verksamhet. Berit Ullberg är sjuksköterska. Hon jobbade fram till för 15 år sedan på Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Hon reagerade mycket starkt mot att de psykiskt sjuka människorna inte fick någon egentlig vård, att man lade många människor i samma rum — ja, de låg nästan på varandra i salarna på Ulleråker. Då bestämde hon sig för att bryta sig loss och skapa någonting annorlunda, ett alternativ till den vård som Ulleråkers sjukhus vid den tidpunkten kunde ge. Och så köpte hon en gård nere vid Hässleholm som heter Finjagården. Där har hon skapat en annorlunda vård för psykiskt sjuka, en hemlik miljö, där bl.a. alla gäster kan få ett eget rum. De resultat som hon har nått imponerar på alla som har varit där. Glädjande nog anlitas också hennes tjänster mycket frekvent av landstingen. Detta exempel illusterar vad en enskild människa kan åstadkomma, vilka drivkrafter som kan ligga bakom när man vill skapa ett sådant här alternativ till den offentliga servicen. Men det illustrerar också den harmoniska samverkan som man kan komma fram till mellan den offentliga sektorn — i det här fallet landstingen — och enskilda alternativ. Berit Ullberg är inte ensam. Det finns flera tusen andra runt om i landet, på vårdhem, i förskolor, på privata läkarmottagningar och tandläkarmottagningar, i privata skolor, som gör utomordentligt värdefulla insatser för sina medmänniskor. Därför är Olof Palmes kritik mot dessa människor oförskämd. De väntar fortfarande på en ursäkt från Olof Palme, men från statsministern hörs inte ett enda litet pip. Det är svagt. Men hans kritik är inte oförskämd bara mot dem som jobbar inom enskilda verksamheter utan också mot de offentliganställda, ty vad är det som gör dem mänskliga, varma och förstående? Är det deras offentliga anställning, eller är det deras intresse för och kärlek till de medmänniskor som de på olika sätt hjälper? Ja, inte är det anställningsformen som gör att de kan åstadkomma goda resultat utan just deras intresse för medmänniskorna. Fru talman! Jag vet att det ofta är svårt att jämföra enskilda verksamheter och offentliga verksamheter, men faktum är att de enskilda verksamheterna ofta är billigare än de offentliga. Då måste man ställa sig frågan: Vad beror det på att det är på det sättet? Jag tror att det alldeles självklara svaret är att det beror på företagaranda. Jag som själv är uppvuxen i ett småföretag har ganska lätt att förstå vad detta med företagaranda är för någonting. I småföretag ställs det stora krav på anpassning till kunder och till de anställda. Trots lönsamhetspress, som naturligtvis berör all enskild verksamhet, finns det ändå mycket utrymme för mänsklig värme och rättvisa — ja, för socialt ansvar i ordets allra bästa mening. Det är skillnad på färgburkar och barn, kan Olof Palme säga. Och visst har han rätt i det — det är skillnad på färgburkar och barn, men kraften som driver en färghandlare som min pappa eller en vårdhemsföreståndare som Berit Ullberg eller en läkare med en privatmottagning eller en förskollärare, som har startat en förskola privat, eller en skolledare, som leder en privat skola, är ändå densamma. Småföretag och levande alternativ till den offentliga sektorn är av stort värde. De hotar inte välfärden, utan de bidrar till en bättre välfärd. Att kämpa för socialliberala värderingar är också att kämpa för att spåra och åtgärda den ofärd som finns mitt i välfärden. Det är viktigare fördelningspolitik än att kapa topparna. Det handlar om att hjälpa föräldrar med handikappade barn, så att de kan få litet avlastning ibland med hjälp av stödfamiljer eller korttidshem. Det handlar om att hjälpa föräldrar med missbrukande barn, så att de kan komma ur det helvete som missbruket innebär. Det är ganska fantastiskt att leva i ett land där det anses vara möjligt att förbjuda människor att gå mot röd gubbe eller att förbjuda människor att plocka blåsippor men där det inte skall vara möjligt att förbjuda knark. Det måste bli en ändring på det. Att spåra ofärden innebär också att ta itu med den ofärd som drabbar alla de människor somlever i flerbäddsrum på våra långvårdsinstitutioner. Det är bakgrunden till folkpartiets krav på rätten till ett eget rum för gamla och handikappade i långvården. Varför pratar ni så mycket om det där? säger socialdemokraterna. Det tycker ju vi också. Det tycker väl alla. Alla tycker väl att de människor som bor på långvårdsinstitutioner skall få rätt till ett eget rum. Det är möjligt att det går att få full enighet kring välvilliga uttalanden — jag vill inte förneka det. Men det räcker inte med välvilja, det krävs politisk vilja och politisk handling, om det skall bli någon ändring. Häromdagen diskuterades den här frågan i kammaren. Då hade folkpartiet föreslagit i en motion att riksdagen skulle anta en tioårsplan för att ändra långvården i Sverige, så att gamla och handikappade fick rätt till ett eget rum. Tioårsplaner för att reformera samhället är inget ovanligt för Sverige. I mitten av 60-talet beslutade riksdagen om t.ex. ett tioårsprogram för bostadsbyggandet, det s.k. miljonprogrammet. Den gången handlade det om att bygga bostäder för stora grupper, kanske för 2,5 miljoner människor, röststarka grupper. Då gick det bra att anta en tioårsplan, men nu handlade det om att skapa en rimligare och mänskligare standard för några tiotusental människor, en liten och röstsvag grupp. Då avslog man kravet på en tioårsplan. Det är i praktisk handling, i konkreta ställningstaganden som den verkliga viljan avslöjas. Skall det bli verklighet med rätten till ett eget rum krävs det mycket tjat och många kampanjer från folkpartiets sida under åren framöver. Att kämpa för socialliberala värderingar, herr talman, är också att kämpa för ett generöst u-landsbistånd. Vi har skakats av det bräckliga stöd som u-landsbiståndet har haft i Sverige under senare år när det har knakat litet i ekonomin. I år har socialdemokraterna svikit enprocentsmålet. Moderaterna vill gå ännu längre och kraftigt skära ned u-landsbiståndet. Men det är viktigt att även mitt uppe i valrörelsen i Sverige erinra om människor långt ifrån vårt eget land som inte ens i sin vildaste fantasi kan drömma om det välstånd som vi har i Sverige, som bara kan drömma om att få litet mat för dagen i magen och att få tak över huvudet. Det är naturligtvis sant att vi inte kan hjälpa alla människor i världen. Men att vi inte kan hjälpa alla utgör inte något skäl för att vi inte skall hjälpa någon. Stig Dagerman har uttryckt denna tanke i en fin liten dikt: Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Herr talman! Det återstår knappt 100 dagar till valet. Kanske kommer vi under dessa 100 dagar att se mest av de stora elefanternas dans.

En hungrande människa mindre betyder en broder mer. En kamp för socialliberala värderingar är en kamp för socialt ansvar utan socialism.